Herr talman! Jag såg i en skrift för några dagar sedan att statssekreteraren Sverker Gustavsson hade uttalat sig förra året och sagt att han hoppades att 1990 års forskningspolitiska proposition också skulle bli den sista i sitt slag. Därmed är jag naturligtvis inne på frågeställningarna om hur forskningspolitiken skall organiseras: Det finns i det här sammanhanget i huvudsak tre olika principer. Det är för det första en centralt sammanhållen forskningspolitik präglad framför allt av de forskningspolitiska propositioner som kommer vart tredje år, och vi har nu en sådan framför oss. Det är för det andra sektoriell forskning, som tycks ha sina kanske varmaste anhängare bland socialdemokraterna. Det är för det tredje största möjliga autonomi för de enskilda forskarna. Det är självfallet svårt att uppnå något renodlat tillstånd där någon av dessa principer är allenarådande. Man kan säga att vi här i Sverige har litet grand av en blandning. Låt mig komma tillbaka till den här problemställningen något senare. Jag vill bara nu erinra om att forskningspolitik egentligen är någonting rätt viktigt. Vi kan konstatera att forskning och utveckling tillsammans omsätter drygt 30 miljarder kronor om året. Det är nästan lika mycket som försvaret. Av dessa 30 miljarder kronor står näringslivet för ungefär två tredjedelar. Det är både produktutveckling och egen forskning som ingår i detta. När det gäller den återstående tredjedelen är det framför allt staten som kommer in i bilden. Nära hälften av statsanslagen går till den tillämpade forskningen. Återstoden, ca 6,5 miljarder kronor, satsas på den grundläggande forskningen. Inom den grundläggande forskningen får i princip forskare fria händer. Det är våra professorer, docenter, doktorer och inte minst doktorander som arbetar utan egentliga direktiv från finansiärerna, dvs. statsmakterna. Men hur stor är då friheten för forskarna att själva bestämma inriktningen, att själva ta ansvar för den forskning de ägnar sig åt? Skall vi mäta det hela i pengar kan vi konstatera att inte ens hälften, 3 miljarder kronor, går direkt till universiteten och högskolorna. Den största delen faller inom den s.k. sektorsforskningen. Merparten av forskningen styrs alltså politiskt av departementens sektorsorgan. För oss moderater är det inte acceptabelt att mer än hälften av forskningen vid universitet och högskolor i princip är direkt beroende av myndigheternas val. Det är naturligtvis all right att statsmakterna, regering och departement, vill ha hjälp med utredningsarbete av olika slag. Använd gärna forskare som är utbildade också när det gäller utredningsverksamhet! Men när det gäller den renodlade forskningen efterlyser vi större frihet. Det är vetenskapliga kriterier som bör avgöra vad man bör forska kring. Den förra forskningspropositionen som lades fram för tre år sedan var kritisk mot sektorsforskningen och menade att vi skulle ha större frihet för universiteten och högskolorna. Visst har regeringen till dels levt upp till detta, men i mycket begränsad skala. De medel som har flyttats över rör sig om kanske bara någon procent. Därmed är vi återigen tillbaka till diskussionen om den sektoriella forskningen. Kritiken mot den sektoriella forskningen, dvs. den forskning där departement och olika sektorsorgan går in och avgör vad det är man bör forska kring, har framför allt riktat sig mot den bristande långsiktigheten. Ofta är det rätt kortsiktiga mål som man inriktar sina resurser på. Dessutom har det sagts, och icke utan skäl, att det blir för litet utrymme för alternativ forskning med den sektorsstyrning som vi har. Vi kan se på den proposition som nu ligger på bordet. Den offentliga sektorn kommer in i stor omfattning. Möjligheterna att få fram nya lösningar på problemen är inte något som primärt belönas i sammanhanget. Vi moderater har sagt att vi borde ha som ledstjärna att minska den sektoriella forskningen. Observera att jag inte säger att den sektoriella forskningen skall tas bort, den har naturligtvis sin stora roll att spela, men den skall minskas i omfattning. Vi har angett att man kanske borde åstadkomma en överflyttning av ca 30 Z0 av de sektoriella forskningsmedlen direkt till universitet och högskolor. Detta borde vara en målsättning, och det har vi också framhållit i vår reservation nr 8, som jag betecknar som en av våra principiellt viktigaste. Men är vi inte överens om mycket när det när det gäller grundprinciperna för svensk forskningspolitik? Jo, det är vi visst. Det finns mycket positivt i den här forskningspropositionen. Men jag vill understryka att det finns en grundläggande skillnad mellan oss på sektorsforskningens område. Det är positivt att vi har internationella målsättningar, som t.ex. full delaktighet i EGs ramprogram. Vi kan också i övrigt se att propositionen är besjälad av en vilja att slå vakt om den internationellt sett höga kvaliteten som vi har på svensk forskning. Forskningen i Sverige skiljer sig alltså på ett positivt sätt från den grundläggande högskoleutbildning som vi inte har samma höga kvalitet på. När det gäller överflyttning av medel från sektorsforskningen till universitet och högskolor har regeringen valt att satsa i första hand på forskningsråden. Samtidigt visar regeringen något som man skulle kunna beteckna som viss skepsis när det gäller direkta satsningar på forskning på de olika institutionerna, högskolorna och universiteten. Regeringens omsorg om forskningsråden visar sig också däri att man vill inrätta nya sådana. Vi har utöver de traditionella humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningsråden de medicinska och de naturvetenskapliga och för den delen också statens delegation för rymdverksamhet. Förutom dessa vill man nu inrätta ett särskilt teknikvetenskapligt forskningsråd. Det är tacknämligt. Vi moderater har ett antal år efterlyst ett sådant teknikvetenskapligt forskningsråd, och det är positivt att ett sådant inrättas. Dessutom vill man inrätta ett socialvetenskapligt forskningsråd genom att föra bort vad vi i det här sammanhanget kan kalla för sektorsorgan. Det är t.ex. invandringsforskning och handikappforskning som framför allt skulle bli föremål för omsorger från det socialvetenskapliga forskningsrådet. Vi ställer oss litet frågande till detta och har sagt att dessa uppgifter i och för sig borde kunna tas om hand av humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet å ena sidan och det medicinska forskningsrådet å andra sidan. Där finns det ordentlig kompetens. Vi säger nej till inrättande av socialvetenskapliga forskningsrådet, men det är ett mjukt nej från vår sida. Vi accepterar dess tillkomst. Vi ser också med tillfredsställelse att man gör om sammansättningen av skogsoch jordbrukets forskningsråd. Vi är däremot kritiska när det gäller inplaceringen av dessa forskningsråd under departement. Vi menar att det naturliga hade varit att lägga de nya, till vilka jag i detta sammanhang också räknar skogsoch jordbruksforskningsrådet, under utbildningsdepartementet så att vi hade fått en sammanhållen enhet på forskningsområdet. Uppenbarligen har det emellertid inte gått att finna gehör för de tankarna. Jag vet att det finns många långt utöver moderaternas led som i och för sig omhuldar dessa tankegångar. Det har också delvis kommit till uttryck i det forskningspolitiska betänkande som utskottet nu har lagt fram. Det har dock inte gått att nå ända fram. Det är positivt i sammanhanget att utskottet uttalar att man bör utvärdera departementsplaceringen och i sinom tid överväga om man inte skall kunna få till stånd en ändring av förhållandena. Förhoppningsvis sker då förändringen i den riktning som vi moderater har pekat på, nämligen att forskningen läggs under utbildningsdepartementet. Det finns många väsentliga frågor som tas upp i betänkandet. Jag har naturligtvis inte någon som helst möjlighet att på de återstående tio minuterna av min talartid gå in på alla de detaljer som finns i betänkandet, men det finns några frågor som är viktigare än de andra och som jag skulle vilja beröra. Det gäller bl.a. frågan om forskningsutbildningen. Vi befinner oss kanske inte ännu i någon direkt kris, men vi närmar oss en sådan rätt snabbt. Det visar sig också i den rapport som har författats av UHÄ och som åberopas i propositionen.

Hur skall vi kunna åstadkomma detta? I stort sett har situationen varit sådan att vi tar in ungefär 2000 människor till forskarutbildning varje år och ut i andra änden kommer ungefär 1000. 1000 försvinner alltså på vägen. Det här kan man naturligtvis försöka råda bot på genom en ökad effektivi sering av forskarutbildningen. Det är den vägen som regeringen framför allt tycks vara beredd att slå in på. Man kan underlätta villkoren för de forskarstuderande, och det gör man genom att sätta upp målsättningen att inom en sexårsperiod skall de som aktivt forskarstuderar också vara anställda på doktorandtjänster. Detta är en utveckling som vi moderater positivt har stött alltsedan den lanserades. Vi menar att man kanske borde gå ännu snabbare fram. Det har funnits en viss rädsla hos de forskarstuderande för att pengarna inte skulle räcka till och att antalet doktorandtjänster skulle bli färre än vad utbildningsbidragen medger. Dessa bidrag står för en stor del av de forskandes finansiering. Nu har regeringen försäkrat, och det har vi tagit fasta på i utskottet, att antalet studiestödsrum inte skall bli mindre utan vara oförändrat. Sedan får man försöka anpassa omvandlingen av doktorandtjänsterna till detta och se hur långt pengarna räcker. Målsättningen är att förändringen skall genomföras under en sexårsperiod. Vi menar att man kanske borde gå fortare fram — särskilt på den matematisk-naturvetenskapliga sidan — och se till att omvandlingen äger rum redan under den förestående treårsperioden. För detta ändamål har vi velat anslå ytterligare 50 miljoner. Doktorandtjänster är en väg att försöka effektivisera forskarutbildningen och underlätta för de studerande. Naturligtvis räcker det inte med detta, man måste också erbjuda hyggliga löneoch arbetsvillkor till dem som i första hand skall vara verksamma vid våra universitet och högskolor. Det har blivit något bättre under den allra senaste tiden, men alla skall veta att det fortfarande inte är några idealiska villkor som erbjuds. Man kan nog säga att arbetsmarknaden i detta hänseende inte ter sig särskilt attraktiv — särskilt inte för dem som finns inom de tekniska och naturvetenskapliga områdena. Som ett svar på vårt krav på att man bör återinföra graderade betyg på doktorsavhandlingar, säger man i propositionen att det sannolikt skulle förlänga studietiden. Det är väl inte så säkert. Framför allt skulle vi kanske kunna få en genomgående bättre kvalitet på våra avhandlingar om man tog fram den här moroten. Det är inte alltid bra som det nu är. Ytterligare en fråga av stor principiell vikt berör det tjänsteorganisatoriska planet. Regeringen säger i propositionen att de som är verksamma vid universitet och högskolor i princip bör ha avlagt doktorsexamen. Det är bra, och det är ett krav som vi moderater stöder helhjärtat. Samtidigt räcker det inte med att bara säga tulipanaros. Man måste göra någonting också, och här efterlyser vi moderater en plan för hur man skall kunna åstadkomma detta. Naturligtvis är det besvärande att det särskilt vid de nya högskolorna är få som ens har disputerat. Någon undervisning på vetenskaplig grund kan det därför i flertalet fall knappast vara fråga om. Moderaterna har länge efterlyst högskolelektorernas medverkan i forskningen. Det är positivt att regeringen nu har kommit fram till samma slutsats som vi kom fram till för rätt länge sedan, nämligen att man är beredd att ändra i högskoleförordningen när det gäller befordringsoch tillsättningsgrunderna och att forskning skall vara ett åliggande i tjänsten också för högskolelektorerna. Men man säger ingenting om omfattningen. Naturligtvis bör den också regleras i högskoleförordningen. Vi har sagt att det borde vara lämpligt att ta fasta på en tredjedel av arbetstiden. Men naturligtvis vill vi därmed inte ta bort flexibiliteten i organisationen. Det är att beklaga att regeringen inte velat gå hela vägen. I stället säger man att det är ett åliggande för samtliga högskolelektorer som har disputerat att också ägna sig åt forskning. Men till skillnad från professorerna måste högskolelektorerna i det här fallet ansöka om medel för att få utöva denna skyldighet, dvs. att forska i tjänsten. Det är framför allt de rörliga resurserna som man hänvisar till i det här sammanhanget. Det hade varit bra mycket bättre om man hade gått hela vägen och sett till att forskningen hade blivit ordentligt inrangerad i den tjänstgöring som högskolelektorerna har att ägna sig åt. Det är emellertid glädjande att det inte bara är vi moderater som för fram det här kravet. Vi har gemensamt med de borgerliga partierna en reservation. Folkpartiet och centerpartiet ställer helhjärtat upp här, och de har även gjort denna efterlysning motionsvägen. Vänsterpartiet har gripits av något slag av besvär i sammanhanget och säger att man inte vill slå fast någon nedre eller övre gräns när det gäller forskningsskyldigheten. Men på det lokala planet skall man arbeta intensivt för att högskolelektorerna skall få denna möjlighet att utföra sina forskningsskyldigheter. Från miljöpartiets sida är det bara tystnad i denna fråga. I sammanhanget kan noteras att om omfattningen av forskningsskyldigheten slogs fast, skulle det naturligtvis bli ett helt annat läge när det gäller forskningen vid de nya högskolorna, dvs. de mindre och medelstora högskolorna. Här skulle vi i ett sammanhang få ett ordentligt tillskott av forskningskapacitet som skulle kunna utnyttjas och som säkert skulle bli av allra största betydelse för framtiden. I övrigt ansluter vi moderater oss helt till regeringens syn på de fasta forskningsresurserna. Det är inget som bör smetas ut, utan vi bör hålla fast vid den politik som vi har slagit in på tidigare. Herr talman! Det finns många andra frågor som jag skulle vilja beröra, bl.a. den fulla kostnadstäckningen, som orsakar sådana problem på sina håll och omständigheten att man särbehandlar temaorganisationen i Linköping och inte ger samma resurser dit som ges till andra fakulteter. När det gäller forskningsetiken delar vi den syn som framkommer i propositionen. När det gäller kvinnoforskningen har vi uppnått en bra skrivning i utskottet. På utrustningssidan vill vi moderater anslå ytterligare 500 milj.kr. som ett engångsbelopp för att komma ifrån de problem som finns där. Däremot kan vi moderater inte stödja en professur i humanekologi. Den är resultatet av en inte särskilt uppmuntrande kohandel mellan socialdemokrater och miljöpartister. Inte någonstans från universitetens sida har det begärts att en sådan professur skall inrättas. Vad dessa professurer skall syssla med har vi ingen aning om. 1,6 milj.kr. kostar miljöpartiets medverkan här, och det betalar regeringen gärna. De andra partierna tycks också acceptera det hela. Herr talman! Jag kan inte yrka bifall till alla våra reservationer. Men jag gör det explicit när det gäller reservationerna 8, 28, 57, 64 och 129. Dessa reservationer berör i allt väsentligt de problemställningar som jag har tagit upp här.

Herr talman! Folkpartiets grundsyn på forskningspropositionen kan sammanfattas med orden: bra — men inte tillräckligt bra. Vår erfarenhet av utbildningsutskottets arbete med propositionen kan sammanfattas med att förbättringar har gjorts, men vi borde ha kunnat åstadkomma fler förbättringar. Folkpartiet menar att betydelsen av ökad grundforskning är så stor att det de närmaste åren borde tillföras väsentligt större resurser på området. Vi har anvisat en realistisk väg för detta i vårt förslag tillsammans med de andra borgerliga partierna. En avveckling av löntagarfonderna och frigörande av medlen skulle kunna öka anslagen till forskning och därmed bidra till forskningens oberoende. Folkpartiet och de övriga borgerliga partierna menar att det skulle kunna bli den viktigaste reformen i forskningspolitiken på årtionden. Löntagarfonderna behandlas naturligtvis inte i det här betänkandet, men jag vill redan från början slå fast att ett beslut där skulle kunna ge oss en betydligt offensivare forskningspolitik. Som jag inledde med att säga finns det mycket positivt i denna forskningsproposition. Vi beklagar att de brister som vi anser finns inte har kunnat rättas till. Jag vill räkna upp några av de bristerna. Det borde ha skett en större satsning på doktorandutbildningen. Vi vet att Sverige behöver fler doktorer. Det borde ha skett en ytterligare satsning på högskolans lokaloch utrustningsbehov. Där är bristerna betydande. Det borde ha skett en bättre uppföljning av riksdagens beställning från december om mer forskning om demenssjukdomarna. Vi uppfattar det närmast som en skandal att delar av riksdagens majoritet som under betydande uppmärksamhet från media i december enade sig om att kräva mer forskning om demens nu, ett halvt år senare, låter sig nöjas med 1 milj.kr. i påslag. Det borde ha skett ett uttalande att regeringen till nästa forskningsproposition skall föreslå ytterligare överföringar från sektorsforskningen till grundforskningen. Det borde ha skett en större satsning på miljöforskning. Jag tror att det är många väljare från 1988 års val som fick uppfattningen att partierna var angelägna om att öka våra kunskaper om miljöproblemen. Flera av dessa punkter hade varit möjliga att rätta till om inte miljöpartiet valt att bli regeringens stödparti i forskningspolitiken, en s.k. ohelig allians som nog kommer att föranleda höjda ögonbryn i Högskolesverige. Låt mig innan jag går vidare säga några ord om folkpartiets utgångspunkter i forskningspolitiken. Forskningens positiva betydelse för utvecklingen av olika områden kan inte nog betonas. Den påverkar oss ekonomiskt både som privatpersoner och som nation. Den har bidragit till att öka våra kunskaper om oss själva och vårt levnadssätt. Den har bidragit till att göra livet lättare att leva för den som är handikappad. Därmed inser vi att Sverige som välfärdsstat är beroende av att duktiga män och kvinnor väljer att utbilda sig till forskare och väljer att vara forskare. Våra forskare är beroende av internationella kolleger för att delta i internationellt forskningssamarbete på lika villkor. De måste ha lika goda möjligheter att arbeta i Sverige som i andra länder. Har de inte det finner de lätt uppgifter på andra håll i världen och tar sina idéer och kreativitet med sig och lämnar här ett tomt hål efter sig. Folkpartiet anser att det är lika illa att förlora forskare inom humaniora och i estetiska ämnen som inom medicin och teknik. Samtidigt som vi betonar forskningens betydelse får vi inte förledas att tro att all utveckling och alla framsteg kan nås enbart genom forskning. Det finns andra kunskaper av lika värde för en nation. Det är de kunskaper som utvecklas av människor tillsammans genom erfarenheter, genom handens arbete, genom social samvaro, genom omsorg om varandra och genom gemensamma estetiska upplevelser. Det måste alltså få finnas flera måttstockar för vad kunskap är, inte bara den akademiska världens. Herr talman! Folkpartiet delar en rad värderingar och prioriteringar som förs fram i propositionen, t.ex. att forskning skall vara fri att utvecklas, forskarnas frihet och värdet av fri tillgång till forskningsresultat. Vi delar också inställningen att forskarsamhället har både vilja och förmåga att bedöma vad som är god forskningskvalitet, liksom att etiska ställningstaganden måste diskuteras öppet och hanteras inom forskarvärlden utifrån samma värderingssystem och lagar som styr andra verksamheter i landet. Flera resonemang och förslag i propositionen har folkpartiet under årens lopp initierat. Regeringen uppfyllde också riksdagsbeställningar från förra forskningsbetänkandet, t.ex. en överföring av medel från sektorsforskning till rådsforskning och likaså tar man nu tag i den tidigare beslutade fulla kostnadstäckningen för externfinansierad forskning. Partierna har i utskottet diskuterat och opponerat, jämkat och kompromissat om ett ohyggligt stort antal motionsyrkanden. Det har varit mitt första år i utbildningsutskottet, och jag tillåter mig, trots min korta erfarenhet, att uttrycka min uppskattning av hur ordföranden i utskottet lett arbetet. Herr talman! Den av riksdagen tidigare påtalade obalansen mellan anslagen till sektorsforskning och forskning på eget programansvar inom högskolan har regeringen nu försökt möta med olika förslag till åtgärder. Vi accepterar dessa, men anser att en fortsatt överföring av sektorsmedel bör ske i nästa forskningsproposition. Vårt förslag är att motsvarande ca 2 70 av den totala forskningsvolymen förs över till rådsoch fakultetsanslagen. Jag yrkar bifall till reservation nr 9. Folkpartiet anser att det finns minst två ytterligare balansproblem som måste åtgärdas. Det första problemet är obalansen mellan insatserna för grundutbildningarna och insatserna för forskningen. I dag haltar det till grundutbildningarnas nackdel, vilket på sikt kommer att drabba forskningen, eftersom dåliga grunder ger dålig forskning. Därmed försämras rekryteringsunderlaget. Folkpartiet tror på ökad autonomi för högskolor och universitet. Autonomin bejakas av att den enskilda högskolan tilldelas ett anslag som skall täcka behoven inom både grundutbildning och forskning. Med vårt tidigare framförda förslag till styroch anslagssystem skulle grundutbildningarnas värde som rekryteringsbas till forskning synas än tydligare. Det ger bättre möjligheter till samsyn och incitament till samarbete på lika villkor, t.ex. mellan de regionala högskolorna och universiteten vad gäller kvalitetsfrågor i både grundutbildningar och forskning och inte minst i uppföljningsdiskussioner. Vi tror inte på ett system som håller kvar de regionala högskolorna som filialer till universiteten. Att lärarna även på de regionala högskolorna är forskarutbildade och har möjligheter att forska gör att det med folkpartiets sätt att styra blir ett gemensamt ansvar för universiteten och regionala högskolor. Anvaret delas därmed av parter med lika status. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 40. Det andra problemet är obalansen mellan grundforskning och tillämpad forskning till grundforskningens nackdel. Denna obalans kan innebära att vi sågar av den gren vi sitter på, eftersom framgångsrik tillämpad forskning förutsätter gedigen och långsiktig grundforskning. Herr talman! Rekrytering till forskarutbildningen och handledning av forskarstuderande är ett stort problem som i dagarna understryks kraftigt av vad RRV skriver i en efterstudie till en granskning av forskningen som genomfördes i början på 80-talet. Jag vill anföra ett citat ur RRVs rapport: ”Dagens forskarutbildning är inte effektiv. Samma problem finns i dag som fanns i början på 80-talet, hög medelålder på forskarna, låg examinationsfrekvens, långa studietider, få kvinnor i forskarutbildning. Vissa åtgärder är visserligen vidtagna bl.a. vid Lunds Universitet, men i flera avseenden har situationen bara blivit värre under de år som gått.” Detta är ord och inga visor. För det första fungerar inte handledningen som den är tänkt, dvs. institutioner och fakulteter tar inte alltid det fulla ansvaret för handledningen. De inser inte att handledning är rekryteringsbefrämjande och ger ökad examinationsfrekvens. De överlastar forskarstuderande med arbetsuppgifter, ger inte den stimulans och tid som krävs. De inser inte heller att det behövs en viss utbildning i att vara handledare. Till yttermera visso ger handledningsuppgiften inga meriter, tvärtom nedvärderas uppgiften i vissa fall. Detta återspeglas i orimligt långt tid för forskarutbildning och därmed låg examinationsfrekvens. Det saknas också i handledningen tydliga samband mellan grundutbildning och forskning. Enligt vår uppfattning måste högskolan ses som en helhet från grundutbildning till forskarutbildning. Samma inställning till kunskap, kvalitet och kompetens och självständighet måste genomsyra båda delarna i systemet. Den omsorg om kvalitet, nätverk och kreativa miljöer som vi alla anser är viktiga för att stimulera forskningen borde vara lika viktiga inom grundutbildningarna. För det andra utgör de dåliga ekonomiska villkoren för forskarstuderande ett problem. Hittills har forskarstuderande levt ett mycket otryggt liv både ekonomiskt och arbetsmässigt. Bara en liten andel av de studerande har sin studiefinansiering garanterad under hela studietiden. Antalet aktiva studerande har därmed blivit litet, eftersom åtminstone den som har familj tvingas till extraarbete och till att göra studieuppehåll för att förtjäna pengar för sin för sörjning. Det finns klara samband mellan långsiktig finansiering av studierna och möjligheten att doktorera inom rimlig tid. I dagens betänkande inleds arbetet med att förbättra doktorandernas otrygga ekonomiska situation. Riksdagen kommer att fatta beslut som innebär att doktorander får en stabilare ekonomisk plattform genom att systemet med utbildningsbidrag upphör på sikt och ersätts med doktorandtjänster för forskarstuderanden. Inom sex år skall alla utbildningsbidrag ha ersatts av doktorandtjänster. Vi i folkpartiet tycker att detta är mycket bra men vi vill gå litet snabbare fram genom att avsätta ytterligare 10 miljoner redan 1990/91 för denna omvandling. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 13. Utöver detta menar folkpartiet att riksdagen återigen borde betona fakulteters och institutioners ansvar för handledningen på ett kraftfullare sätt än vad utskottets majoritet nu gör. Handledningen är förvisso en uppgift för institutionerna och fakulteterna. När nu uppgiften tydligen inte prioriteras bör vi kunna påpeka det igen. Herr talman! Jämställdhetskommitten har i ett betänkande gett en dyster bild av hur verkligheten ter sig för kvinnliga forskare. Inom högskolan, liksom inom andra områden av samhället, är mäns och kvinnors situation olika. Männen dominerar forskning och högre utbildning. Andelen kvinnor sjunker ju högre upp i hierakin man kommer. Hälften av studenterna på grundutbildningarna är kvinnor, men av dem som avlägger doktorsexamen är endast en femtedel kvinnor. Av landets professorer är knappt var tjugonde kvinna. Det finns många orsaker till denna snedfördelning. En är att mäns värderingar och synsätt av tradition dominerar och styr i högskolan. Därigenom betraktas kvinnor som avvikare och har svårt att få gehör för sina idéer och erfarenheter i samband med att de konkurrerar om forskningsanslag och forskartjänster. Det är inte mycket riksdagen kan göra åt dessa problem, eftersom det handlar om värderingar och synsätt. Folkpartiet vill ändå i reservation 61 markera att vi tror att om forskningsråden skulle sträva efter att ha både män och kvinnor i sina led så skulle det få betydelse för hur bl.a. projektansökningar från kvinnliga forskare bedöms. I reservationerna 32 och 37 tar vi upp frågan om tjänster inom det medicinska området och bl.a. dem, oftast kvinnor, som forskar om omvårdnad. Folkpartiet anser, i likhet med UHÄ, att det bör kunna inrättas kombinationstjänster inom sjukvårdsorganisationen för alla lärare inom det medicinska området. På samma sätt som när det gäller läkarutbildningen skulle då den kommunala högskolan ha tillgång till tjänster som förenar arbete inom vården med arbetet att vara lärare och ägna sig åt egen forskning. De yrkesgrupper som är aktuella förutom läkarna är t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeuter, ingenjörer, laboratorieassistenter och logopeder. Utskottet har också behandlat en motion om kvinnoforskning, som kvinnliga ledamöter från alla riksdagens partier har skrivit tillsammans. Vi blev i utskottet eniga om att forskningsrådsnämnden skall ta ett särskilt ansvar för kvinnooch jämställdhetsforskningen och också tilldelas medel för det. Utskottet är också överens om att fora och Kvinnovetenskaplig Tidskrift har strategisk betydelse för kvinnoforskningen och markerar detta genom att öka anslagen. Folkpartisten Barbro Westerholm, som tog initativ till motionen, kommer själv senare i debatten att utveckla betydelsen av utskottets insatser. Herr talman! I princip delar vi regeringens och utskottets ambition att alla lärare inom högskolan skall ha doktorsexamen. Vi konstaterar dock att det är en lång väg dit. I dag är en minoritet av lärarna vid de regionala högskolorna doktorskompetenta. Det visar en utredning som presenterades förra året. Av de regionala högskolornas ca 1 000 lärare saknar 700 forskarutbildning. Redan med en så begränsad målsättning som att hälften skall ha forskarutbildning omkring år 2000 krävs betydande ekonomiska satsningar — i storleksordningen 20 miljoner per år. Vi tror dessutom att det finns flera områden än de konstnärliga där kravet på doktorsbehörighet inte kan eller bör ställas fullt ut. Det kan gälla vissa lärartjänster inom vårdoch lärarutbildningarna. Inom dessa områden finns viktiga kvaliteter, ett praktikens mästerskap, som inte kan fångas i en doktorsavhandling. Folkpartiet anser att regeringen inför nästa forskningsproposition bör göra en realistisk plan, dvs. en genomförbar plan för hur doktorandutbildningen skall byggas ut i framtiden. Jag yrkar bifall till reservation 25. Regeringen föreslår att forskning i tjänsten i framtiden skall vara ett åläggande och en rättighet för högskolelektorer. Det anser folkpartiet är bra. Det borde successivt genomföras för alla forskningskompetenta högskolelektorer med målet att de skall ha forskning som en av sina väsentliga arbetsuppgifter budgetåret 1993/94. Därigenom vore det naturligt att det också i högskoleförordningen reglerades i vilken omfattning lektorerna skall forska. Vi anser att det är rimligt att en tredjedel av arbetstiden skall ägnas åt forskning. Vi menar att regeringen och utskottets majoritet har valt en alltför försiktig linje. Jag är oroad för att lektorernas forskning kommer att behandlas styvmoderligt på högskolorna, om den inte regleras i högskoleförordningen. Jag yrkar bifall till reservation 28. Herr talman! Regeringen föreslår en ökning av medlen till forskning om skolan, som skall fördelas av SÖ. Detta medför enligt folkpartiets uppfattning helt fel signal till lärarhögskolorna, och det främjar inte en självständig lärarutbildning. Vi anser att medlen ger bättre effekt om de fördelas av UHÄ enligt vedertagna vetenskapliga principer. I så fall kan lärarhögskolorna ta ett eget, långsiktigt programansvar för forskning och utveckling inom sitt ansvarsområde. Jag yrkar bifall till reservation 127. Som avslutning, herr talman, vill jag nämna att utskottet gemensamt föreslår fler förändringar i regeringens förslag till nya professurer bl.a. inom de konstnärliga områdena. Min kollega Jan-Erik Wikström kommer senare under dagen att ta upp det i sitt anförande. Min partikollega Ingrid Ronne-Björkqvist kommer i sitt anförande att bl.a. motivera våra förslag för större insatser för demensforskningen. Jag nöjer mig här med att yrka bifall till reservation 121. Vi har även reserverat oss för att den multietniska forskningen i Uppsala bör få en professur. Vi anser likaså att den påbörjade satsningen på östoch sydöstasiatiska språk i Lund bör prioriteras och kompletteras med en professur i japanska. Vi har inte heller fått gehör för tidigareläggning av medel till den tvärvetenskapliga miljöforskningen i Göteborg eller till att inkomster av lokalhyra som en högskola kan få skall tillfalla högskolan redan detta budgetår. Herr talman! Folkpartiet står självfallet fast vid alla de reservationer som vi har avgivit till utskottets betänkande, men av hänsyn till kammarens arbetssituation har jag nöjt mig med att yrka bifall till sju av de reservationer som folkpartiet, ensamt eller tillsammans med andra partier, har fogat till betänkandet. Det gäller reservationerna 9, 13, 25, 28, 40, 121 och 127, som jag har yrkat bifall till.

Herr talman! Låt mig inledningsvis säga att jag tycker att det finns mycket i den forskningspolitiska propositionen som är bra. Det finns många ställningstaganden här som naturligen vilar på gemensamma värderingar som vi har. De vilar på tidigare ställningstaganden som vi tillsammans har gjort i riksdagen, som ofta fått formen av beställningar från riksdagens sida. Det tycker jag att man bör kunna konstatera. Dessutom vill jag konstatera att utskottet — jag höll på att säga i vanlig ordning — har åstadkommit en hel del positivt med den här propositionen. Betydande förändringar har gjorts. Det har gjorts kompletteringar på sina ställen, och det har gjorts åtskilliga förtydliganden och klargöranden som säkert har varit nödvändiga för att denna proposition fullt ut skall kunna fylla sitt syfte. I vissa fall har utskottet också velat tillföra mer resurser till forskningen utöver dem som regeringen har föreslagit. När detta sagts skall jag gå över till att kommentera en del av de frågeställningar där vi fortfarande tycker att vi har anledning att rikta kritik emot förslaget. Jag skall försöka hålla mig till några begränsade områden som är principiellt mycket viktiga för forskningspolitiken. Jag vill börja med att erinra om den debatt vi hade tidigare i år i samband med att vi behandlade budgetpropositionens förslag till anslag till den högre utbildningen och de konstateranden jag då gjorde, som vi också från centerns sida med all kraft har framfört vid en lång rad tillfällen, dvs. att man alltfort kan konstatera en del brister i sambanden mellan den högre utbildningen och forskningen. Som jag sade tidigare sker det nu ganska rejäla satsningar på forskningen, men fortfarande brister det alltså när det gäller den grundläggande utbildningen. Precis som några av mina meddebattörer har sagt här tidigare är det ju faktiskt grundutbildningen som i det här fallet lägger grunden för den rekrytering som så småningom kan ske till forskarutbildningen, som ger framtidens forskare och som också som ett resultat kommer att ge oss den forskning vi förtjänar. Det finns dessutom, om man inte vidtar kraftfulla åtgärder, en uppenbar risk att antalet forskarutbildade i det här landet kommer att sjunka. De rent demografiska förutsättningarna gör att det krävs krafttag för att öka rekryteringen till forskarutbildningen. Både i propositionen och i utskottsbetänkandet konstateras att vi kommer att ha behov av ett betydligt större antal forskare i framtiden och att situationen egentligen kommer att bli ganska alarmerande om ingenting görs. Det finns en rad problem som hänger samman med rekryteringen, och jag skall beröra några av dem. De ekonomiska villkoren är naturligtvis mycket betydelsefulla. Det är bra att den omvandling av utbildningsbidrag till doktorandtjänster som tidigare har inletts nu fortsätter. Det är, som vi har pekat på från centerns sida och som utskottet nu har slagit fast, bra att det även fortsättningsvis krävs en betydande flexibilitet i hanteringen av detta. Tyvärr är de resurser som anslås alldeles för knappa. Av det skälet har vi i centern föreslagit ytterligare 50 milj.kr. för denna omvandling. En annan fråga som hör hemma i detta sammanhang är möjligheten att öka rekryteringen också från de mindre högskolorna och från den grundutbildning som där sker. Det står i propositionen att ett mål bör vara att studenterna oavsett bostadsort söker sig till forskarutbildning. Eftersom vi vet att ganska många, trots att vi har riksrekryterande utbildningar, ofta söker sig till den närmaste högskolan, är det också viktigt att vi ökar rekryteringen från de mindre högskolorna.

Jag skulle vilja fråga Lars Gustafsson och gärna också Bengt Göransson och Odd Engström, som kommer upp i debatten senare: Vad tänker ni egentligen göra för att öka rekryteringen av forskarstuderande från de mindre högskolorna? Det är en mycket väsentlig fråga i det här sammanhanget, om man nu skall bredda rekryteringsbasen till forskarutbildningen. Den tredje frågan som hänger samman med detta är naturligtvis den könsmässiga snedrekryteringen. Vi behöver rekrytera fler kvinnor till forskarutbildningen. Jag skall återkomma till denna fråga litet senare. Jag skall också, som andra har gjort här tidigare, beröra forskningsrådsorganisationen. Vi tycker att det är bra att man nu satsar ytterligare på detta område och att vi får två nya forskningsråd, Men vi är mycket negativa till den inplacering under resp. fackdepartement som nu görs. Jag noterar att man t.ex. i en av reservationerna från näringsutskottet skriver: ”Inplaceringen av ett grundforskningsråd under ett fackdepartement medför risk för att rådet kommer att på olika sätt förmås att tillgodose mera kortsiktiga och direkt nyttobetonade syften till förfång för grundforskningen. Risken är särskilt påtaglig för ett teknikvetenskapligt forskningsråd med hänsyn till det starka inflytande som industriintressen kan få inom detta,” Jag anser att man måste ta de farhågor som här kommer till uttryck på allvar.

Det är nämligen en uppenbar risk att det blir på det sättet. När det gäller det teknikvetenskapliga forskningsrådet har vi från centerns sida markerat att vi tycker att redan benämningen kan leda utvecklingen fel. Vi skulle vilja att organet i stället benämndes ett ”miljöoch teknikvetenskapligt forskningsråd”. Det är nämligen oerhört väsentligt, och det tror jag att vi alla är överens om, att vi nu när teknikutvecklingen går vidare också lär oss av de misstag som har begåtts under åren tidigare och att vi får mer av en helhetssyn också i fråga om teknikutvecklingen. Det hade enligt vår mening varit naturligt att ett sådant här forskningsråd också hade haft till uppgift att bevaka frågor rörande ekologisk balans och hushållning med icke förnybara naturresurser, rörande arbetsmiljö, miljöanpassade energisystem, boendets miljöfrågor, transportsystemets miljöfrågor, osv. Vi menar att det när det gäller teknisk forskning och teknisk utveckling är särskilt angeläget att miljöanpassade produktionsprocesser stimuleras och växer fram. Vi har också föreslagit att det vi vill kalla för det miljöoch teknikvetenskapliga forskningsrådet får större resurser än vad regeringen har föreslagit. Vi har sagt att ytterligare 33 milj.kr. borde anvisas för det närmaste budgetåret. Flera talare har tagit upp de mindre högskolorna. Jag har noterat att någon använder benämningen ”regionala högskolor”, och det kan man naturligtvis göra. För vår del har vi emellertid sagt att vi tycker att det är så väsentligt med den forskningsanknytning som all grundutbildning skall vila på att vi måste se till att vi får forskning i ordets rätta bemärkelse också vid de mindre högskolorna. Det finns en del som hävdar att detta skulle vara att splittra våra forskningsresurser. Ibland beskrivs det som om man skulle ta forskningsresurser från dem som redan har för att dela ut dem i en ”jämn smet” över landet, som någon brukar älska att kalla det. Så är det naturligtvis inte. Vi har mycket klart markerat att den allra första utgångspunkten för detta är att de resurser som skulle läggas vid andra högskolor, naturligtvis måste vara en del av det ökande tillskott vi är beredda att satsa på forskning. Jag tror att vi alla är överens om att vi redan nu och under åren framöver av ren naturnödvändighet kommer att tvingas att göra betydligt större satsningar på forskning i det här landet. Satsningarna kommer att fortsätta att öka i omfattning, och av dessa ökande resurser borde en del kunna läggas på forskning vid de mindre högskolorna. Självfallet är också en av våra utgångspunkter att det skall finnas ett klart samband när det gäller behovet av högre utbildning och forskning. Det är väldigt viktigt att man har en bra kvalitet på denna verksamhet. En tredje utgångspunkt vi har haft är att uppbyggnaden av fasta forskningsresurser vid de mindre högskolorna måste ske successivt. Vi har erfarenheter av detta sedan tidigare. Utbyggnaden av universiteten i Umeå och Linköping är ju bra exempel på att man kan göra en sådan här successiv uppbyggnad. Den fjärde utgångspunkten som vi har haft är att forskningen på de nya högskoleorterna naturligtvis skall utvecklas i nära samband med forskningen vid de nuvarande universiteten. Det är självklart. Forskningen måste därför organiseras på ett sådant sätt att det blir intressant för universitetsfakulteterna att medverka vid etablering och forskning vid de mindre högskolörna, alltså de som i dag inte har egna, fasta forskningsresurser. En femte utgångspunkt måste naturligtvis vara att forskningen byggs upp från grunden. I våra motioner har vi också utförligt redovisat en modell för hur denna etablering skulle kunna gå till. Vi i centern hävdar naturligtvis inte att etableringen måste gå till på det sätt som vi har föreslagit, men vi har redovisat ett sätt på vilket etableringen skulle kunna genomföras. Detta sätt är något som vi betraktar som realistiskt, men vi är naturligtvis beredda att diskutera även andra former. Vi har alltså velat göra denna redovisning ändå. Jag skall inte gå in på denna etableringsmodell, eftersom det skulle föra alltför långt. Jag hänvisar till våra motioner, både den som vi väckte i samband med att forskningspropositionen framlades och den motion som vi väckte vid årsskiftet och som också handlar om forskningens och den högre utbildningens betydelse som drivkraft i den regionala utvecklingen. En fråga som maninte kan bortse från i det här sammanhanget är ju frågan om vilken betydelse som utbildningen och forskningen har för regionalpolitiken. Jag har talat om de mindre högskolorna. I våra senare avgivna motioner om forskningspolitiken har vi i centern framhållit att det finns några av dem som har hunnit litet längre, som man säger; jag syftar då på de gamla s.k. universitetsfilialerna i Växjö, Örebro och Karlstad. De är betydligt större än de övriga, där finns fler studerande och de har i det här avseendet hunnit längre i utvecklingen. Därutöver menar vi att högskolan i Sundsvall — Härnösand också intar något av en särställning. När vi har framlagt våra förslag har vi framhållit att man borde göra en särskilt kraftfull satsning på dessa fyra högskolor för att möjliggöra för dem att under de närmaste åren successivt bygga upp någon eller några fakulteter. Så småningom, under 90-talets lopp, kan de utvecklas till universitet. Jag noterar att vänsterpartiet litet grand är inne på samma tankegångar, åtminstone när det gäller satsningen med avseende på ekonomiska resurser. Jag noterar också att folkpartiet i ett särskilt yttrande ansluter sig till tanken att några av dessa högskolor successivt skall kunna utvecklas till universitet. Det är naturligtvis med denna fråga på samma sätt som det har varit hela tiden när det gällt tillkomsten och vidareutvecklingen av de mindre högskolorna: vi centerpartister känner oss i början litet ensamma, men efterhand ökar anslutningen till våra ståndpunkter. Jag ser därför fram emot att vi under de närmaste åren säkert kommer att kunna bli överens om att detta är en naturlig utveckling. Vi har också, för att sätta litet kraft bakom dessa ord, redovisat på vilket sätt man borde tillföra de rent ekonomiska resurserna till de mindre högsko lorna under den budgetperiod som vi nu talar om, alltså treårsperioden. Vi har anvisat i runda tal 50 milj.kr. ytterligare för vart och ett av de närmaste tre åren, vilket alltså skulle innebära att de mindre högskolorna efter treårsperiodens slut skulle disponera 150 milj.kr. mer än vad regeringen föreslår. Vi i centern har tyckt att det är så väsentligt att framhålla den långsiktiga utbyggnaden att vi också har menat att riksdagen bör ge besked om att resurser kommer att ställas till förfogande även för de därpå följande två åren. I det här sammanhanget vill jag påpeka att de pengar som vi har anvisat dels är av betydligt större omfattning, dels skulle ge betydligt större möjligheter för de lärare vid högskolan som saknar forskarmeritering chans att genomgå forskarutbildning. Vi hörde tidigare Margitta Edgren säga att detta är något som är nödvändigt, men att det också skulle kosta ganska mycket pengar. Detta har vi tagit konsekvenserna av och redovisat resutser för ändamålet. Det finns naturligtvis andra modeller för hur högskolor kan utvecklas och för hur deras forskningsprofiler kan utvecklas. Ett sätt är att införa s.k. nätverksuniversitet, som innebär att flera näraliggande högskolor samverkar och bygger upp olika utbildningsoch forskningsprofiler. En sådan samverkansdiskussion förekommer t.ex. mellan högskolorna i Kalmar, Växjö och Karlskrona-Ronneby och har alltså denna inriktning. Ett annat sätt är att man utvecklar något som vi har kallat för lokala kunskapsmiljöer, där högskolan tillsammans med myndigheter och institutioner i regionen också kan utveckla en viss profil. Som exempel har vi nämnt att Jönköping skulle kunna vara en lämplig ort för juridisk utbildning, därför att man där kan samverka med domstolsverket, hovrätten och kammarrätten. Vi har också påpekat att vi behöver bygga ut vår polisutbildning. Kanhända skulle man förlägga en polishögskola till Jönköping för att ytterligare medverka till denna profil. På samma sätt skulle man kunna etablera forskning och utbildning kring trafik och trafiksäkerhet i Falun-Borlänge som komplement till de myndigheter som redan finns där, alltså vägverket, banverket, trafiksäkerhetsverket osv. På det sättet skulle ett nationellt centrum för forskning kring trafikfrågor också kunna växa fram. När jag tidigare talade om behovet av rekrytering till forskarutbildningen nämnde jag den könsmässiga snedrekryteringen, Vi har två stora utbildningsområden som domineras av kvinnor både i undervisningen och i yrkesverksamheten, och det är vårdområdet och undervisningsområdet. Båda dessa områden kännetecknas också av mycket svaga forskarresurser och svag forskaranknytning i utbildningen — i vissa fall är den nästan obefintlig. Därför har vi i vår motion lagt tyngdpunkten på att skapa forskningsresurser för de här utbildningsvägarna. Det gör vi av flera skäl — självfallet därför att utbildningarna och yrkesområdena behöver forskningsanknytning. Självfallet behövs mer forskning inom vårdoch omsorgsområdet; det är självklart att detta också behövs inom undervisningssektorn. Vi har valt att sätta en benämning på forskningen och med ett sammanfattande namn använda ordet undervisningsforskning. Vi hoppas att detta fortsättningsvis skall kunna bli ett vedertaget begrepp. Det är av betydenhet för dessa forskningsområden. Därigenom skulle man också kunna nå ett annat syfte, nämligen att öppna betydande möjligheter att öka forskarkarriären för kvinnor: Forskarkarriärerna skulle bli betydligt mer tillgängliga även för kvinnor om vi gjorde rejäa satsningar på forskning inom vårdoch undervisningsområdena. Herr talman! Tiden rinner i väg, och jag behöver inte upprepa särskilt mycket av det som tidigare har sagts när det gäller forskning i tjänsten. Birger Hagård har redovisat att vi har en gemensam reservation i denna fråga. I den har vi så att säga mätt ut vad vi tycker är en rimlig andel för forskning. Men vi har för vår del också varit väldigt noga med att understryka att, om vi lägger fast principen att en tredjedel av tjänsten skall utgöras av forskningsarbete, så skall denna princip tillämpas mycket flexibelt. Man skall inte skapa någon form av stelbent organisation, utan periodvis kunna använda en större andel av tiden till forskning och vissa andra perioder en mindre andel. Vissa tider kanske man ägnar sig helt åt undervisning och forskar mer koncentrerat vid andra tillfällen. Herr talman! Avslutningsvis skall jag något beröra behovet av resurser för lokaler och utrustning, det är en fråga som har nämnts tidigare. Det är alldeles uppenbart att vi både för den högre utbildningen och för forskningen under de kommande åren behöver satsa betydande resurser för att upprusta de faciliteterna. För vår del har vi i samband med budgetpropositionen föreslagit 50 milj.kr. mer än vad regeringen föreslår, och i samband med forskningspropositionen föreslår vi ytterligare 50 milj.kr., alltså 100 milj.kr. för det första budgetåret. Det är nog så viktigt att man tillför högskolorna en betydande summa pengar ganska omgående, men det som kanske är än mer viktigt är att man också får en plan för hur man skall åstadkomma denna upprustning under de därpå kommande åren. Jag noterar med viss tillfredsställelse att de krav som vi från centern har rest i vår motion om att en sådan plan kommer till stånd har mynnat ut i ett tillkännagivande till regeringen, i vilket det sägs att regeringen måste redovisa ett underlag för hur denna upprustning skall ske under ett antal år framöver. Och det handlar om att, som jag sade tidigare, betydande resurser måste tillskapas. Det blev alltså inte så mycket pengar det här året. Man kan konstatera att regeringspartiet kom undan med blotta förskräckelsen, eftersom det höll på att bildas en majoritet i utskottet som var beredd att tillföra ganska mycket pengar. Men som det har sagts tidigare lät sig miljöpartiet köpas ut för en spottstyver. Man kan konstatera att högskolan och forskningen som helhet visserligen fick ytterligare några professurer, och dessa har vi inte någon invändning mot, de är också angelägna, men det hade eljest kunna bli ganska mycket mer pengar. Men så är det här spelet, och det är bara att konstatera faktum, nämligen att det inte gick att skapa en majoritet för de mycket nödvändiga resurstillskott som hade behövt ske redan detta år. Herr talman! Jag skall liksom de tidigare talarna begränsa mig när det gäller att yrka bifall till reservationer, och jag yrkar därför bifall till centerns reservation 14, till reservation 28 som är gemensam för centern och moderaterna samt till centerns reservationer 38, 42 och 128.

Herr talman! För att jag inte skall glömma bort det passar jag redan nu på att specifikt yrka bifall till reservationerna 2, 15, 43, 59 och 130, men vi i vänsterpartiet står naturligtvis bakom alla de reservationer som vi har fogat till betänkandet. Ibland när man läser böcker finns det vissa passusar som ger en nästan någon form av lustförnimmelser. Jag skall inte gå vidare i några jämförelser eller närmare beskriva de lustförnimmelser som kan komma över en, det får var och en av ledamöterna efter erfarenheter och kraft själva göra. Jag har på senare tid läst bl.a. Georg Henrik von Wrights böcker. Han skriver i boken Vetenskapen och förnuftet — apropå det ämne som vi i dag behandlar, nämligen vetenskap —- följande: ”Men historien lär oss också, att högtstående vetenskap kan finnas utan att bära frukt i tekniska tillämpningar. Härpå är antikens vetenskapliga kultur det bästa exemplet. Man kunde spela med orden och säga, att grekernas vetenskap var ett uttryck för förnuftigheten hos homo sapiens, men inte för den rationalitet som utmärker homo faber. Den förra kan också kallas visdom, den senare kunnande. Mellan de två ligger den form av förnuft vi kallar kunskap, som behövs för att visdomen inte skall bli praktiskt obrukbar samt för att kunnandet skall bli teoretiskt begripligt.” Homo sapiens är alltså den visa människan, och homo faber är vad man skulle kunna kalla den tekniska människan eller hantverksmänniskan. Jag hoppas att den debatt som nu skall föras i politiska termer skall bli teoretiskt både brukbar och fattbar. Även om vetenskapen, om man isolerar den kraftigt, skulle kunna sägas vara värdeneutral så är aldrig dess tillämpning värdeneutral. För oss i vänsterpartiet är forskningspolitiken ett av de politiska instrument som vi vill använda för en social tillväxt i samhället. När vi talar om den sociala och den samhälleliga tillväxten begränsar vi inte detta begrepp till att gälla enbart vår egen nation. Forskningens resultat måste användas på ett. sådant sätt att dess tillämpningar inte i första hand används för att skapa nationella styrkepositioner på andra länders bekostnad. Allting är ju relativt här i världen. Det är därför viktigt att forskning bedrivs på ett sådant sätt att största möjliga öppenhet eftersträvas. Härigenom kan forskning komma att bli en väg att möta behoven av en rättvisare och ekologiskt riktig fördelning av våra gemensamma resurser. För att söka nå resultat för dessa ambitioner är det viktigt att vissa grundförutsättningar slås fast för forskningens vidkommande. Enligt vänsterpartiets mening är det viktigt, för att öppenhet och tillgänglighet av forskningsrön skall kunna garanteras, att forskningen präglas av obundenhet och en stark förmåga till kritiskt tänkande och granskande. En allt större forskningsverksamhet som präglas av givna uppdrag eller annan ekonomisk bindning till t.ex. slutna företagslaboratorier gagnar inte den bas av respekt som forskarvärlden måste kunna åtnjuta. Mot bakgrund av vad jag nu har sagt ter sig den samhälleligt finansierade forskningen som alltmer viktig för att tillgängligheten för grupper och intressenter som inte tillhör den kapitalstarka skaran skall kunna garanteras. Denna aspekt är inte minst viktig då vi ser på forskningens internationella betydelse och den internationalisering som ses som avgörande för verksamheten själv och forskningen som politiskt instrument. En internationaliserad forskning måste för svensk del i stor utsträckning också kunna vända sig till länder i tredje världen. Vi tror att detta är viktigt att hålla i minnet så att begreppet internationalisering inte begränsas i en förfelad EG-yra. En alltför begränsad kontaktyta och ett alltför begränsat verksamhetsutbyte när det gäller forskningens internationalisering kan på sikt skapa ej önskade effekter i form av t.ex. ekonomiska uppbindningar som motverkar sökandet efter nya samarbetspartner. En sådan utveckling skulle inte vara till förfång bara för verksamheten som sådan, utan den skulle också kunna komma att skada Sveriges möjligheter att agera på den internationella arenan som en fri och alliansfri nation. De stora förlorarna i ett sådant scenario skulle med säkerhet återigen vara länderna i tredje världen. En ytterligare grundförutsättning för forskningens vidkommande måste vara dess egen inre frihet att utifrån ambitionen om en långsiktig kunskapsuppbyggnad själv välja metoder och angreppssätt. Dessa förutsättningar måste garanteras från samhällets sida i form av både rimliga finansiella villkor och tid. De basförutsättningar som jag här har försökt skissera och som vänsterpartiet vill ge forskningen kan ju aldrig fullt ut garanteras utan att verksamheten själv söker sig efter dessa linjer — att vi kommer överens. Detta belyser isin tur vikten av att forskarsamhället noga följer och deltar i samhällsdebatten. Vi kan uttrycka detta som att skyldigheten för forskarsamhället att präglas av oväld och kritiskt tänkande motsvaras av dess nödvändiga rättighet att göra sin stämma hörd i samhällsdebatten. Från vänsterpartiets sida är vi beredda att ta det politiska ansvaret när det gäller breddningen och fördjupandet av kontakterna mellan forskare och samhällsgrupper som i dag inte riktigt når varandra. Vi gör detta utifrån utgångspunkter som nödvändigheten av vetenskapens kompetens för en bättre miljö och rättvisare fördelning av samhällets resurser. Vi gör detta utifrån utgångspunkten att problematikens frågeställningar aldrig kan göras tydligare av någon annan än av den som i sitt liv ständigt drabbas av dålig miljö och orättvis fördelning av samhällets resurser. Vi har från vänsterpartiet lagt en rad förslag till riksdagen om den forskningspolitiska inriktningen för de kommande tre åren. Självfallet sträcker sig våra förslag när det gäller verkan och inriktning långt utöver en treårsperiod, och det är inte alls säkert att de, ifall våra förslag skulle vinna gehör, skulle hinna blomma fullt ut under den kommande treårsperioden. Det är knappast troligt. Jag vill ändå ta tillfället i akt och något kommentera ett fåtal förslag som återfinns i reservationer och särskilda yttranden från vänsterpartiet till det betänkande som vi nu behandlar. En uppgörelse som vi från dåvarande vpk träffade med nuvarande socialdemokrater 1987 i samband med det forskningspolitiska beslutet gick ut på att vi måste föra över medel från sektorsorgan direkt till verksamheter och fakulteter. Vi sade att vi vill göra det med en viss försiktighet, därför att vi kände att vi inte riktigt hade grepp om verksamhetens art och vad det skulle innebära om vi skulle gå fram med lien. Vi tog inte fram skäran, men vi skar litet försiktigt. Jag tycker att regeringen i forskningspropositionen till viss del har gått majoriteten till mötes. Man hade kunnat ta vissa steg ytterligare. Man inrättar nu två nya forskningsråd, ett tekniskt-vetenskapligt och ett socialvetenskapligt. Det är ingen hemlighet att vi från vår sida har uttryckt vissa tveksamheter till departementstillhörigheten vad gäller dessa två nya forskningsråd. Vi tycker att det hade varit naturligt att se till att dessa två nya forskningsråd åtminstone hade tillhört utbildningsdepartementet. Vi tycker t.o.m. att det är onödigt att inrätta ett nytt socialvetenskapligt forskningsråd, eftersom denna del av det vetenskapliga fältet om någon är humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det kunde alltså likaväl ha inrymts inom det humanistiskt-samhällsvetenskapligliga forskningsrådets domän. Men vi har ändå valt att gå fram ganska mjukt, och när det gäller det tekniskt-vetenskapliga forskningsrådet har vi begärt en utvärdering inom en period på 3-6 år. Vi är naturligtvis beredda att i det fall det visar sig att det likaväl, eller t.o.m. bättre, kan fungera inom utbildningsdepartementet att lägga förslag i den riktningen. Det har blivit något av moderaternas käpphäst inom forskningspolitiken att göra ett nummer av att moderaterna minsann är de som skall ta medel från sektorsforskningen och föra över direkt till fakultetsforskningen. Någonting måste de ju ha som käpphäst. Nu har de inte med ett ord berört t.ex. internationaliseringen. Jag hoppas att kammaren noga noterar detta. Inte ett ord om EG, om Erasmus, som vi har hört så mycket om 1987, 1988 och 1989 i denna kammare. När det gäller denna käpphäst undviker moderaterna noga, för all del också andra partier som tillerkänner en viss vikt av att överföra pengar från sektorsanslagen till fakultetanslagen, att nämna den verkliga hybriden i detta sammanhang och går den alldeles tyst förbi, nämligen försvarsforskningen. Riksdagen hade nu en chans att göra ett uttalande om att en viss del av försvarsforskningen borde kunna överföras till t.ex. forskningsrådsnämnden.

10 90 av anslaget på 400 miljoner, alltså 40 miljoner, vill vi ge till forskningsrådsnämnden via ett principbeslut inför nästa års försvarsbeslut. Det hade väl smakat fint i den moderata sektorsmunnen, Birger Hagård. Men icke, icke ett ord om detta! I valrörelsen 1988 deltog jag i en rad debatter ute på universitet och högskolor och även i andra sammanhang. En fråga som ständigt kom upp utifrån en både välvillig och en mindre välvillig inställning var frågan om forskningsresurserna vid de små och medelstora högskolorna. Vi deklarerade från vår sida att vi kunde tänka oss att bygga ut forskningsorganisationen framför allt vid högskolorna i Karlstad, Örebro, Växjö och Sundsvall-Härnösand. Vad som hade hänt under 1987 och 1988 — Larz Johansson var inne på detta — var att folkpartiet mer och mer började närma sig den ståndpunkten att man pekade ut dessa högskolor och ville ge dem en särställning. De skulle kunna få ökade medel för att bygga upp egen forskningsorganisation. Det dröjde inte länge i valrörelsen 1988 förrän moderaterna kom och traskade patrull. Under valrörelsen 1988 framkom mer och mer tydligt att här finns en möjlighet till en majoritet i Sveriges riksdag. Oavsett om man kände till valresultatet eller inte kunde man statistiskt med stor säkerhet konstatera att vi från vår sida tillsammans med andra, även en del socialdemokrater, kunde genom det beslut som vi nu står inför garantera att framför allt de fyra högskolorna skulle kunna få fasta forskningsresurser. Så det här är egentligen sveket i det beslut som nu kommer att fattas. Det är väldigt svårt att förstå vilka bevekelsegrunder man har haft för att inte gå längre i sina utfästelser inom t.ex. moderaterna, för all del även inom folkpartiet, när det gäller dessa högskolor. Medan tiden går så kommer inte den forskningsverksamhet som ändå bedrivs vid dessa högskolor att på något sätt trappas ner. Man har fått ett visst tillskott, det skall jag säga, via propositionen. De kommer naturligtvis att söka ytterligare kanaler för finansieringen av forskningsverksamheten, eftersom det finns ett regionalt tryck. Dessa högskolor spelar ju en viktig regionalpolitisk roll. De har också en strategisk betydelse med tanke på framtiden, eftersom en utveckling ofta grundar sig på hur stor andel akademiskt utbildade som finns i regionen. Undersökningar har också visat att det inte finns alltför många akademiskt utbildade personer. Det finns ju en demokratiaspekt också. Om inte riksdagen tar tag i problemet, kommer andra att göra det på sitt eget sätt. Om inte riksdagen drar upp riktlinjerna för den här verksamheten — möjligheter och begränsningar —, kommer den i alla fall att växa. Till slut ställs man inför ett faktum som kanske är mera fullbordat än vad man hade önskat sig när det gäller möjligheterna att t.ex. ha en inriktning som bygger på en nationell, långsiktig kunskapsutbyggnad. Då får man säga: Har ni byggt upp detta, ja, då får ni väl ha det där. Var finns den politiska demokratin i ett sådant läge? Jag säger inte att det är felaktigt att ta egna initiativ vid högskolorna, men det måste finnas en dialog mellan verkligheten och de beslut som skall fattas här i riksdagen. Trots allt är det kanske det som är tjusningen med demokratin. Nu finns det ett stort ansvar när det gäller forskningen vid de medelstora högskolorna, nämligen fakulteternas ansvar. Under den treårsperiod som vi snart går in i är det väl till fakulteterna som vi kan sätta ett visst hopp om att verkligen ta ett ansvar gentemot de här högskolorna. De kan kanske lägga ut inte oansenliga delar av sin verksamhet. Jag hoppas att de gör upp med sitt eget samvete och kanske säger: Det här är vi dåliga på, vi tror att ni kan göra det bättre. Man kunde kanske pröva på en utvecklingsperiod inom ett begränsat vetenskapligt fält, t.ex. vid högskolan i Örebro. Tänk, om 90-talets forskningspolitiska första period skulle kunna präglas av en sådan sanningsenlighet från fakulteternas sida. Det vore fantastiskt. Det gäller, herr talman, att se till att vi rekryterar tillräckligt många som kan gå in i forskarutbildning. Från vänsterpartiets sida har vi därför lagt fram förslag om en kraftig utbyggnad av doktorandsystemet. Utgångspunkten har varit vår önskan att allt fler skall börja betrakta studier och forskning som en samhällsinsats. Doktorandsystemet ger en bra social trygghet för dem som väljer forskarutbildning. Det här är inte minst viktigt med tanke på att vi behöver ha fler kvinnor i forskarsamhället. Om jag efter utskottsbehandlingen av forskningsproposi tionen skulle kora någon vinnare, får jag säga att det i så fall är kvinnoforskningen. Kvinnornas villkor visar också tydligt att utbildningsoch forskningspolitik aldrig står isolerad. Avgörande för framför allt kvinnors möjligheter att ta del av högskoleväsendets resurser är den bostadspolitik som förs, den barnomsorg som samhället förmår att bygga ut och utbildningens form i tid och rum. Jag tror att högskolan själv kan göra ganska mycket för att underlätta för kvinnor att gå in i verksamheten. I det manliga kollegiet kunde man kritiskt tänka efter om det vore möjligt att som kvinna klara av arbetet. Man kunde t.ex. fråga sig: Kan jag skicka min fru till den här verksamheten sådan som den nu ser ut? Jag tror att det skulle dyka upp en rad problem som man ganska lätt skulle kunna finna lösningar på. När det gäller forskarutbildningen och doktorandtjänsterna sägs det ofta att man vill inrätta flera doktorandtjänster och detta med ambitionen att öka genomströmningen i forskarutbildningen. Det är ingen dålig ambition i och för sig, men när det gäller kvinnor får detta, enligt vår åsikt, inte leda till att man för någon högre produktivitets skull utestänger kvinnor. Det sägs att medelåldern bland doktorander är hög — jag tror att Margitta Edgren påpekade detta —, men det förhållandet får inte användas som argument eller bli ett hinder för kvinnor att gå in i forskarutbildning. Jag tror att det är viktigt att från talarstolen slå fast att ambitionen att få till stånd en högre genomströmning aldrig får slå mot kvinnors möjligheter att gå in i forskarutbildning. När det gäller forskningsverksamhet är naturligtvis också den anställda personalens villkor viktiga. Jag tänker då på högskolelektorernas forskningsverksamhet. Helt kort och snabbt skall jag gå igenom den här saken. Vänsterpartiet har framhållit att det med tanke på kompetensutbyggnaden är viktigt att högskolelektorerna får möjlighet till forskning. Men vi vill inte skapa ett stelbent system genom att säga att minst en tredjedel av tjänsten skall användas för egen forskning. Säger man att det skall vara minst en tredjedel, trots att man säger sig vilja vara flexibel, vet vi ju av mänsklig erfarenhet att siffror i sådana här sammanhang kan användas mot seriösa ambitioner. Att skriva in procenttal eller delar av procent tycker jag delvis strider mot ambitionen inom högskolepolitiken om ökande lokal självstyrelse. Det gäller både grundutbildningsdelen och forskningsdelen. Här tycker jag man skall akta sig noga. Herr talman! Vi har också lagt fram en rad andra förslag beträffande forskningspolitiken, men jag ser att tiden har gått fort. Jag vill emellertid nämna att vi har en ambition att öka öppenheten och kontaktytorna mellan forskarvärlden och dem som inte är med mer än på så sätt att de betalar skatt. Vi skulle därför vilja pröva idéer om vetenskapsbutiker dit intresseorganisationer och enskilda som inte har affärsmässiga intressen skulle kunna vända sig. Här kunde man bli vägledd och få kontakter med forskare. T.o.m. mindre, gemensamma projekt skulle kunna initieras. Sådana idéer prövas bl.a. i Holland. Såvitt jag vet har man mycket positiva erfarenheter av denna verksamhet. Vi har beträffande den högre forskningen föreslagit en förstärkning när det gäller konsumenternas ställning, nämligen ett nytt tema vid universitetet i Linköping — tema konsument. Vi har velat ta fasta på den omfattande de batt som har förts om etik inom forskningen. Därför har vi föreslagit en professur i just forskningsetik. Vidare har vi bl.a. tagit fasta på den kritik som framfördes mot den nya lärartidningen. Den hade, menade man, i alltför ringa grad forskningsanknytning. Därför har vi lagt fram särskilda förslag om skolforskningen. På detta område har jag några frågor till Bengt Göransson. Jag skulle vilja att hani sitt anförande förklarade för mig varför regeringen föreslår att anslaget skall ligga på skolöverstyrelsen och inte på UHÄ. Vi har inte velat gå emot detta förslag. Däremot har vi ett tilläggsförslag som innebär att forskningsanslag skall läggas direkt på högskolorna och fakulteterna. Vi kunde på basis av propositionen inte bedöma grunderna för förslaget. Skall Göran Persson ta över skolforskningens domäner från Bengt Göransson? Det vore välgörande att få ett svar på denna fråga. Vilka konkreta möjligheter finns det enligt Bengt Göransson att öka forskningsanknytningen i den nya lärarutbildningen? Jag ber om ursäkt för att jag använde för mycket tid, men jag tror att det var nödvändigt för klarhetens skull.

Herr talman! Björn Samuelson tog upp sektorsforskningen. Jag har full förståelse för att Björn Samuelson inte vill ta fram den kommunistiska skäran i detta sammanhang, så sönderbruten som den har blivit under de senare åren. Men det är också betecknande att Björn Samuelson inte ens tagit fram en pennkniv för att skära av sektorsforskningen i detta betänkande. Det enda han vill göra är att i stället ta bort 40 miljoner från försvarsforskningen och lägga över den på forskningsråden. Men detta är inte vår uppgift här och det finns också andra skäl som starkt talar mot att röra försvarsforskningen. Han nämnde också högskolelektorernas forskning. Men vänsterpartiet ville inte vara med om att slå fast en forskningsskyldighet uppgående till omkring en tredjedel av tjänsten. Jag finner detta märkligt. Det handlar ju endast om ett riktmärke. Det handlar om en flexibel organisation, men denna angivelse skulle ändå ge en antydan om vilken omfattning man hade tänkt sig. Just denna forskningsskyldighet, omsatt i praktiken, skulle betyda oändligt mycket för de mindre och medelstora högskolor som Björn Samuelson så gärna vill ömma för.
Herr talman! Den redskapsdebatt som Birger Hagård ägnar sig åt trodde jag man kunde avfärda med Wrights beskrivning av homo faber. Men det är möjligt att Birger Hagård står på bara ett ben när det gäller homo-släktet. Högskolelektorernas forskningsverksamhet är naturligtvis en viktig komponent när det gäller att bygga upp kompetensen i de små och medelstora högskolorna. Men jag menar så här: om man skriver in i en förordning att minst en tredjedel av tjänsten skall vara forskningsverksamhet, vad är det som hindrar slutsatsen att resten skall bestå av undervisning? Då har man faktiskt låst fast utvecklingsmöjligheterna på ett olyckligt sätt, tycker jag. Det är därför vi från vänsterpartiet säger att vi är beredda att genom vår representation i högskolestyrelser och annat understödja högskolelektorernas ambitioner när det gäller forskning. Så något om sektorsorganen. Birger Hagård undviker naturligtvis att tala om att vi är överens med moderaterna när det gäller det socialvetenskapliga forskningsrådet i första steget. Vi anser att behoven av denna forskning mycket väl kan inrymmas inom humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Jag tycker inte man går fram med pennkniv. Annars vore det väl svårt för moderaterna att acceptera att vi föreslår nedskärning med 10 76 inom försvarsforskningen, samtidigt som vi gör den bedömningen att detta handlar om överlappningsforskning som ändå bedrivs ute på högskolor och universitet. Försvarsmakten kan mycket väl som alla andra myndigheter ta del av denna forsknings råd och rön. Om vi alltså bara gick fram med en pennkniv eller fickkniv eller vad nu mindre knivar kallas — jag anknyter till redskapsdebatten och det där med hammaren och skäran — varför kan inte moderaterna acceptera åtminstone en rekommendation i denna riktning inför nästa års försvarspolitiska beslut?
Herr talman! Det är naturligtvis ingalunda på det sättet att om högskolelektorerna åläggs forskning motsvarande en tredjedel av sin arbetstid skall resten, två tredjedelar, användas till undervisning. Det står naturligtvis helt fritt för den lokala organisationen att besluta att man kanske skall ägna si och så mycket åt t.ex. administration. Men hur tror Björn Samuelson att det skall bli möjligt att i praktiken genomföra en forskningsskyldighet för högskolelektorerna och hur skall man få medel till detta om man inte försöker precisera det i sådana här termer som vi inom de tre borgerliga partierna varit överens om? Även de fackliga organisationerna för fram detta för högskolelektorernas vidkommande. Det blir bara ord och inte någon handling om man resonerar som Björn Samuelson gör. Det enda Björn Samuelson har att peka på när det gäller sektorsforskningen av det vi behandlar här i dag — och det är det intressanta — det är det socialvetenskapliga forskningsrådet där vi är överens. Okej, det är alldeles riktigt. Men när det gäller att skära bort 30 90 på sektorsforskningen har vi aldrig fått något stöd från vänsterpartiet och räknar väl inte heller med det. Försvarsforskningen är en sak för sig som vi inte behöver diskutera här. Men för att undvika att den sönderbrutna skäran någonsin skall drabba vårt land finns det all anledning att slå vakt om den försvarsforskning vi har.
Herr talman! Det är mig en gåta hur inskrivning av procentsatser eller andra siffror i en förordning kan föda resurser. Det skulle jag naturligtvis gärna vilja ha en lektion av Birger Hagård om. Jag tror det blir en stor och svår pedagogisk uppgift att förklara detta i fråga om högskolelektorernas forskningsverksamhet. Militär forskningsoch utvecklingsverksamhet svarar för grovt sett hälften av världens samlade FOU. Målet med denna verksamhet är nationell och internationell säkerhet, men vi kan inte säga att den har ökat som resultat av denna FOU. Även i den svenska försvarsbudgeten sker en finansiering av industriellt utvecklingsarbete som uppgår till närmare 3 miljarder kronor. Det utgör nästan 10 96 av Sveriges och 30 96 av statens utgifter för FOU. Som jämförelse kan nämnas att STU med en årlig budget på ca 1 miljard svarar för 3 resp. 10 Zo av denna verksamhet. Är det i detta läge orimligt att göra ett uttalande om att t.ex. 10 90 av detta forskningsanslag skulle överföras till forskningsrådsnämnden? Vi har ju, Birger Hagård, inte enbart militärt försvar. Det finns också en civil del av försvarsorganisationen. Jag tror att FRN med sin insikt om långsiktig kunskapsuppbyggnad mycket väl skulle kunna tjäna de intressen som finns inom totalförsvaret. Beredskap handlar ju inte bara om rekylfria kanoner, Birger Hagård.

Herr talman! Inslaget av naiva forskningspositivister har varit stort i denna debatt. Det finns skäl att fråga sig: Varför forskning? Mer kunskap, blir ofta svaret. Men varför mer kunskap? För att lösa våra problem blir oftast svaret. Är vi människor på samma väg som Prometheus, ni vet halvguden som stal elden från gudarna åt människorna och straffades för detta? Han är sinnebilden för den tredje människosorten — vi hade två andra uppe förut i dag - homo economicus, den förslagna människan som vill utnyttja naturen för egen vinning. Är det nyttigt för oss människor att veta allt och bli halvgudar likt Prometheus? Är det nyttigt för oss att t.ex. kartlägga hela det mänskliga genomet, och vad medför detta? Löser vi våra problem med mer kunskap? Nej, egentligen inte, eftersom det inte är tillräckligt med mer kunskap. Kunskapen är en nödvändig förutsättning, men inte en tillräcklig förutsättning. Tyvärr presenteras forskningen och kunskapen ofta som lösningen på våra problem. Forskning och kunskap skall leda till framsteg — men på något sätt gick det ändå fel. Om det vore sant att forskningen och kunskapen automatiskt ledde till framsteg skulle vi ju inte ha problem med förstörda skogar och andra samhällsproblem och miljöproblem, eller hur? Nej, det krävs framför allt förmåga att använda kunskapen, dra slutsatser och vidta åtgärder. Tyvärr har vi också dessutom en föreställning att utvecklingen alltid går framåt. På vissa områden gör den naturligtvis det, men på långt ifrån alla. Förstörda skogar, försurade sjöar — det kan inte vara ett framsteg, eller hur? Vi är tyvärr förhäxade av framstegstanken. Det vore nyttigt för oss alla att tillgodogöra oss den historiefilosofiska aspekten. Var det kanske som Spengler sade, att civilisationerna går upp och ner? Var det kanske så att den väs terländska civilisationen stod på sin höjdpunkt under 1700-talet och har gått utför sedan dess? Eller var höjdpunkten, som vissa trodde, hos de gamla grekerna, och sedan dess har det gått nedåt? Var hittar vi denna kritiska kunskap, detta kritiska förhållningssätt? Jo, inom humaniora och konstnärlig verksamhet. Dessa områden måste betonas mer och föras in i det tvärvetenskapliga arbetet. Det är uppenbart att en ganska stor procent av de svenska forskarnas arbete bidrar till att förvärra miljökrisen i stället för tvärtom. Tidigare här i dag togs den militärindustriella forskningen upp. Det är ingenting som gagnar oss. Dessa forskares arbete bidrar också till att öka i-ländernas genomsnittliga andel av föroreningar och resursslöseri i förhållande till u-länderna. Tyvärr är det också så att vetenskaplig kunskap ofta uppfattas som värderingsfri. Men oftast är kunskapen beroende av värderingar. En stor del av satsningarna på FOU i Sverige sker av industrin. Naturligtvis kan ett företags vinstintresse komma i konflikt med andra — exempelvis ekologiska — värden. Makten över kunskapen kan även ses i ett globalt perspektiv. Motsättningen mellan rika och fattiga länder kan komma att skärpas när vetenskapsmännen och företagarna inom i-världen får bättre kunskaper om hur man skall utnyttja naturen för ekonomisk vinning. Den statligt finansierade forskningen i Sverige skall därför i första hand ha till uppgift att fungera som en fri och obunden kunskapskälla, opåverkad av olika intressegrupper. Den skall vara en motvikt till den ökande industriforskningen, inte ett komplement. Den alltmer ökade uppdragsforskningen skapar också integritetsproblem inom universitet och högskolor. Det måste därför finnas en gräns för hur stor uppdragsforskningen får bli. Den ”riktade grundforskningen” och den tillämpade forskningen har oftast syftet att behärska och utnyttja naturen på ett sätt som förefaller vara för människans bästa. Det är inte enkelt att i alla sammanhang skilja mellan en oskyldig grundforskning och en tillämpad forskning. Dels lever forskning och teknik ofta i en så intim symbios att man inte ser var den ena slutar och den andra tar vid, dels samexisterar de två i ett system med återkoppling. Tekniken ställer frågor som forskningen besvarar, och svaren leder till nya frågor osv. Eftersom dagens forskning kommer att påverka framtiden måste den inriktas så att den leder till ökad förståelse av miljön och dess villkor. Forskningen måste baseras på en kunskapssyn som tar mer hänsyn till mänskliga och miljömässiga utgångspunkter än till industrins eventuella vinster. Forskningspolitiken måste utmärkas av att överlevnadsfrågorna prioriteras. I dagens samhälle har ofta kraven på ekonomisk tillväxt och olika gruppers särintressen fått styra forskningen. Miljöpartiet de gröna föreslår därför att en fördjupad studie av forskningens framtida inriktning görs av en parlamentarisk utredning. Utredningen bör planera sitt arbete så att en proposition om en ny forskningspolitik enligt de efterlysta riktlinjerna kan föreläggas 1992/93 års riksmöte. Konsekvenserna av forskningen är ibland lätta, ofta svårare och inte sällan omöjliga att förutse. Denna grundläggande osäkerhet innebär inte frikort till forskare att ignorera följderna av det egna kunskapssökandet. Tvärtom, det innebär en kraftfull uppmaning att söka föreställa sig konsekvenserna av den nya kunskapen — även de skadliga och oönskade. Forskarens etiska ansvar måste gälla både nuvarande och kommande generationer. Ansvaret måste utsträckas till att omfatta även det levande på vår jord. Det finns i dag etiska regler för många yrkesgrupper, däribland läkare och ingenjörer. Införande av en etisk kodex för forskare anser vi bör uppmuntras. Det finns redan internationella sammanslutningar som arbetar med dessa frågeställningar t.ex. Union of Concerned Scientists och Pugwashrörelsen. Det behövs mer av detta. Våra kunskapsområden är i dag så oerhört separerade och snuttifierade och specialiserade att forskarna inte kan prata med varandra utan att först popularisera sin kunskap. Popularisering, breddning och tvärvetenskapligt samarbete är räddningen för forskningen, tror vi. Det tvärvetenskapliga arbetet måste med nödvändighet kraftfullt prioriteras. Avgrunden är störst mellan ”de två kulturerna”, naturvetenskap och humanism. Humanekologin är en av de vetenskapsgrenar som försöker slå en bro över avgrunden. Det räcker alltså inte med ett ekologiskt team, sammansatt av bara naturvetare från de direkt berörda naturvetenskapliga fälten, utan det krävs komplement. För att de humanekologiska värdena skall tillgodoses måste det rent mänskliga perspektivet finnas med. Den sedan länge försummade humanekologin är den enda vetenskapsgrenen som inom sig förenar och konsekvent hävdar ett integrerat och holistiskt perspektiv på människa och miljö. Det är därför glädjande — i motsats till vad vissa andra har framfört — att utskottet på miljöpartiet de grönas förslag beslutat att uppdra åt regeringen att inrätta två professurer i humanekologi, en i Lund och den andra i Göteborg. Jag beklagar att Birger Hagård inte förstår den här problematiken och inser vikten av att denna ämnesinriktning förs vidare och utvecklas. Margitta Edgren vill både äta upp kakan och ha den kvar. Hon säger nämligen att folkpartiet inte skall rösta emot det här förslaget utan för det, men samtidigt säger hon att vi inte skall ha några sådana här professurer utan att det är fel. Vilket ben skall Margitta Edgren stå på, tro? Det är också glädjande att utskottet på miljöpartiets förslag ställt sig positivt till insatser inom området miljöoch energisystemanalys. Det är ett område som är kritiskt för våra kommande energisystem. Det är likaså glädjande att utskottet tillstyrkt miljöpartiets förslag om en professur i ekologisk miljökonsekvensanalys förlagd till Umeå. Ekologisk miljökonsekvensanalys är också ett ämnesområde som är av yttersta vikt i dessa dagar. Sedan måste jag säga någonting om universitetslektorernas forskningsskyldighet och den omdebatterade tredjedelen. Vi menar att vi inte skall öka diktaten och bestämmelserna från central ort. Det är fullständigt huvudlöst. Jag begriper inte hur Birger Hagård kan hävda att vi löser problemet bara genom att skriva in i förordningen att forskningsskyldigheten skall omfatta en tredjedel av tjänsten. Vi löser ju inte problemen för de mindre högskolorna med det! Ge i stället de mindre institutionerna och högskolorna förtroendet att organisera sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Jag tror att det är på det sättet vi kan hjälpa högskolor och universitet. Vi skall inte ägna oss åt mer paragrafrytteri än som är nödvändigt. Sedan till utrustningsanslaget, som Margitta Edgren tog upp. Vi anser för vår del att den påplussning som utskottets majoritet har föreslagit är tillräcklig och att någon ytterligare påplussning inte skall ske utan att man först skall avreglera resursanvändningen inom högskolan. Det är inte rimligt att man har utrustningsanslaget i ett paket och lokalanslaget i ett annat paket. Man måste ge institutionerna och högskolorna möjlighet att använda sina resurser på ett fritt sätt. Först när man har genomfört det kan vi ta ställning till om det behövs mer pengar. Men se till att de resurser som högskolan får används på ett effektivt sätt! Jag trodde faktiskt att folkpartiet och moderaterna var för detta. Förlåt — det var i första hand riktat till moderaterna. Jag vill inte beskylla folkpartiet för någonting som folkpartiet inte står för. Sedan till talet om stödpartier. Jag tycker det är intressant. När det gäller den här propositionen och det här betänkandet finns det fem stödpartier. Moderaterna är stödparti i vissa delar, folkpartiet är stödparti i andra delar, centerpartiet är stödparti i ytterligare andra delar, vpk är stödparti i vissa delar och miljöpartiet är stödparti i vissa delar. Nu råkade vi bli stödparti i de delar som rörde utrustningsanslaget och de professurer som jag har talat om. Men här går att utskilja delar där både Margitta Edgren och Birger Hagård har varit representanter för stödpartier. Till sist vill jag som representant för miljöpartiet de gröna säga att jag står bakom våra reservationer men jag väljer att yrka bifall endast till reservationerna 5, 52, 96, 99, 122 och 131. Tack!
Herr talman! Claes Roxbergh talar varmt för humanekologin, som skall slå en bro över de avgrunder som finns på de vetenskapliga fälten. Jag visste inte, Claes Roxbergh, att en professur i humanekologi skulle innebära en ny professur i brobyggnadsteknik. Vi hade det litet jobbigt att rädda den enda professur i det ämnet som fanns här i landet, vid KTH, men lyckades ju ändå med det. Ändå är väl detta på sitt sätt symtomatiskt. Vad skall den här humanekologiprofessuren gå ut på? Det är det ingen som vet. Det finns inte någon instans — inte univesitetet i Göteborg, inte universitetet i Lund, inte UHÄ - som har begärt de här professurerna. Att agera på så lösa boliner som utskottet här har gjort är näst intill en skandal. Det är inte på det sättet man skall hantera skattebetalarnas pengar — 1,6 milj.kr. i det här fallet. I och för sig kan man inte ställa några större krav på miljöpartiet — inte i det här hänseendet heller, hade jag så när sagt. Det är väl inte heller mot miljöpartiet som kritiken i första hand har riktats. Ni kan föra fram vilka förslag ni vill. Men det är förvånande att andra har velat acceptera det förslaget. Stödparti eller inte stödparti? Herr talman! I den här propositionen tas i många hänseenden upp krav som vi moderater har fört fram. Möjligtvis skulle man då kunna säga att socialdemokraterna här har blivit ett stödparti åt moderaterna och kanske i andra fall åt folkpartiet. Vi är alla stödpartier, sägs det — alldeles utmärkt! — när det gäller väsentliga förslag. Det finns naturligtvis, som också konstaterats här, en stor enighet kring vissa grundläggande principer. Det försökte jag ta upp i mitt anförande. Jag visade på de viktiga principiella frågor där vi inte i alla delar kan dela den syn som framförs i propositionen. Till sist sade Claes Roxbergh att högskolelektorers forskning inte löser de mindre högskolornas problem. Nej, vem har sagt det? Men det är ett konkret och verksamt bidrag, som nu hade kunnat realiseras, om miljöpartiet hade insett det och givit förslaget sitt stöd. Nu kommer det att dröja ytterligare ett antal år innan vi får högskolelektorernas forskning omsatt i praktiken. Annars hade man nu kunnat tvingas att föra in de medel som behövs i det här sammanhanget. Nu kommer alltså ingenting att hända utöver den rörliga resursen och vad man då eventuellt kan pytsa på där, men under de närmaste tre åren lär det väl inte hända någonting där heller. Man kan alltså konstatera att miljöpartiet som vanligt gör många åthävor och yttrar många stora ord — man lever uppe i det blå eller i det gröna — men det är sällan man kommer till skott.
Herr talman! Låt mig försäkra Claes Roxbergh att jag står med båda påkarna stadigt på jorden, i den skånska myllan. Det är inte tal om att stå på ett ben. Sanningen är att det i utskottet fanns inom räckhåll en större majoritet för en större satsning på doktorandutbildning, för en större satsning på lokaloch utrustningsbehov och för en större satsning runt demensforskningen, som riksdagen tidigare har beställt. En majoritet för detta fanns inom räckhåll i utskottet. När miljöpartiet då hoppar in och för fram sina krav bl.a. på professurer i humanekologi måste vi från andra håll påpeka detta — det är väl inget konstigt med det. När det gäller miljösatsningen vill jag säga att folkpartiet har avsatt 25 miljoner för olika miljösatsningar. Det har vi inte fått gehör för. När nu de här humanekologiprofessurerna förs fram — de får kosta 5 miljoner — är det väl självklart att vi opponerar oss mot sättet att föra fram de förslagen och sättet att besluta, men att vi sedan till nöds kan solidarisera oss med förslaget så att vi i alla fall får ut en miljösatsning på 5 miljoner av det här beslutet.
Herr talman! Birger Hagård blir ju förtvivlad när miljöpartiet kommer till skott, när vi får igenom något av våra förslag! Då blir det totalkris för Birger Hagård. Förslaget om professurer i humanekologi fanns och finns internt inom universiteten. Att de sedan inte har klarat sig hela vägen genom byråkratin upp till UHÄ är en annan sak — det beror på prioriteringarna. Går det då att skapa en politisk majoritet för en annan typ av prioriteringar, så tycker jag att det är fullständigt självklart att både riksdag och utskott skall ha möjlighet att göra de politiska prioriteringarna. Det vore mycket märkligt om riks dag och regering inte skulle kunna göra andra prioriteringar än de UHÄ eller universiteten har gjort. Så återigen till forskningsskyldigheten. Även om vi skriver in ”en tredjedel”, så får vi ju inte snabbare i gång forskning för universitetslektorerna på de mindre högskolorna. Det är precis samma brist på pengar, resurser och annat om vi skriver in ”en tredjedel”. Det är ju bara bokstäverna som står på papperet som skiljer. Vi kan precis lika gärna satsa de här pengarna. Jag skulle vilja vända på det hela och säga att med frihet att organisera detta på bästa sätt, tror jag faktiskt att möjligheterna skulle kunna öka.
Herr talman! Nej, Claes Roxbergh! Om man skriver in en forskningsskyldighet och om man genom omläggningar också tar fram de pengar som erfordras, då — först då — kan detta bli verklighet. Det behövs inga nya, friska pengar i systemet, det har vi visat klart och tydligt. Det går att göra omläggningar, med vilka man klarar den här saken utan alltför stor besvärligheter. Låt mig också försäkra Claes Roxbergh att det för mig absolut inte var någon totalkris för att vi får professurer i humanekologi. Men jag kan inte underlåta att påpeka att tillsättandet av nya professurer inte får gå till på det sättet, det är alltför lättvindigt. Detta är emellertid, som jag har sagt förut, i och för sig inte ett klander mot Claes Roxbergh eller miljöpartiet. Ni har er fulla frihet att föra fram vilka förslag som helst — hur dåligt underbyggda som helst. Däremot kan med fog klander riktas mot den som faller för dessa sireners locktoner.
Herr talman! Det är viktigt att komma ihåg att det i dag står att universitetslektorerna har skyldighet till forskning, och det står ju kvar även om ”en tredjedel” inte står inskrivet. Jag skulle vilja säga att detta skapar möjligheter till en mycket flexiblare användning. Vi har ju den erfarenheten att om siffror skrivs in i en förordning, tenderar man på lokalt håll att se det så — även om vi inte vill ha det på det sättet — att de slaviskt skall följas.

Herr talman! Jag tror att man vågar påstå att forskningen i stort sett har gynnats av de särskilda forskningspolitiska propositionerna. De har ju alla fyra — 1982, 1984, 1987 och nu 1990 —- inneburit friska pengar till forskningen av olika storleksgrader. I samtliga fall har resp. oppositionspartier — och jag inkluderar mitt eget parti, som var i opposition våren 1982 — av någon outgrundlig anledning alltid haft mer pengar att satsa än den sittande regeringen. En hastig tillbakablick på dessa fyra forskningspropositioner visar följande: Antalet förslag, eller klämmar, i propositionen har tredubblats sedan 1982, från 23 till 68. Antalet motionsyrkanden har ständigt ökat, och sexdubblats sedan 1982, från 71 till 434. Antalet moment — klämmar — i utskot tets betänkanden har nästan tredubblats sedan 1982, från 79 till 214. Och antalet reservationsyrkanden har niodubblats sedan 1982, från 15 till 131 i dag. Själva reservationsbilden är däremot förunderligt stabil. Antalet enpartireservationer har alltid dominerat mycket starkt. Under alla år har 80-90 20 varit enpartireservationer. I år är det 85 26, mot 11 96 tvåpartireservationer och endast 4 7 trepartireservationer. Huvudintrycken av de forskningspolitiska propositionerna är alltså att det är en ökad volym, en ökad reservationsbenägenhet, men en total dominans av enpartireservationer, alltså mycket få samlade alternativ till resp. propositioner. Jag hinner på den här tiden inte på långt när ta upp alla de motioner som väckts och inte heller alla reservationer, inte ens allt det jag själv finner värdefullt. Men innan jag går in på de sakområden jag tänkte beröra, vill jag ändå säga några ord inledningsvis om det här med stödpartier, som har tilldragit sig en viss uppmärksamhet tidigare i denna debatt. Man har hänvisat till miljöpartiet som ett stödparti till socialdemokraterna, eller till regeringen. Och det är riktigt att miljöpartiet har varit det i vissa fall. Men som Claes Roxbergh sade är det ju en bred provkarta på stödpartier vi har. Och det är ingenting att skämmas för. En minoritetsregering och en utskottsgrupp som inte har majoritet utan är i minoritet måste ju stödja sig på andra partier. De som nu med litet illasinnade vändningar och litet ironi talar om stödpartiet till regeringspartiet skulle besinna, tycker jag, att det väl bara är bra att det är rörlighet i parlamentet och att det skapas olika majoriteter för olika saker. Det befrämjar, såvitt jag förstår, parlamentets vitalitet, och det är ingenting att vara sur över. För resten har en del av kritikerna — eller surhetsuttryckarna — på den här punkten många gånger tidigare sagt att det är så besvärligt att man aldrig får igenom någonting. Här har det funnits lysande möjligheter att få igenom saker och ting. Om sedan en del partier inte har varit särskilt skickliga att förhandla, så är det väl mest synd om dem själva. Låt mig starta med ett område som jag kan kalla för internationaliseringen. Först bara den reflektionen att vetenskapens och forskarnas international väl egentligen är den som, näst kapitalisternas, har fungerat bäst genom tiderna. Länge fanns ett gemensamt språk, latinet. De studerande, liksom för övrigt hantverksgesällerna, besökte tidigt andra länder, fick nya intryck, mötte nya idéer och tekniker, och nya människor. Trots temporära hinder som krig och olika diktaturer har detta mera spontana, individuella utbyte fortsatt. Det är därför bra, tycker jag, att propositionen under internationaliseringsavsnittet betonar de direkta bilaterala forskarkontakterna som grunden för det internationella samarbetet. Det kan noteras att ökningarna för internationaliseringen är 126 milj.kr. för treårsperioden, varav 70 miljoner går till EGs ramprogram och 56 miljoner till bilaterala insatser, varav 30 miljoner sätts av till nya samarbetsländer — Östeuropa nämns ju särskilt. Jag tycker att man kan betrakta detta som en relativt hygglig balans. I ett annat läge kommer naturligtvis balansfrågan den dag då Sverige får fullständigt medlemskap i EGs ramprogram. Kostnaderna för dessa ramprogram, om man skall vara med på samma villkor och på samma nivå som EG-staterna, har uppskattats till ungefär 400 milj.kr. per år. Då bör givetvis, bl.a. just ur balanssynpunkt, de bilaterala insatserna för samarbete med andra länder också stärkas ytterligare. Sedan skall man naturligtvis notera i sammanhanget att EG-samarbetet bara är 24 70 av det formaliserade grundforskningssamarbetet, dvs. det som är reglerat på nationell nivå genom konventioner eller avtal. Man skall kanske också nämna att det oformaliserade samarbetet, som initierats av forskarna själva, är av stor omfattning. NFR har någon gång räknat ut att ungefär 40 96 av de medel som det rådet får i statsanslag går till internationella samarbetsprojekt och internationellt utbyte. Här har alltså EG en utomordentligt liten andel. Det kan vara bra att nämna detta, så att man inte tror att EG, som det nu talas så mycket om, har något slags total dominans i alla sammanhang, Sedan ett par kommentarer med anledning av miljöpartiets reservation under detta avsnitt. Man kan väl säga att vårt stöd är oberoende av ekonomiska unioner. Det tycker jag visas både i proposition och i betänkande. Utskottet anser det inte vara lämpligt att områdesmässigt snäva in stödet på det sätt som miljöpartiet föreslår. Trots allt är de tekniskt-industriella områdena viktiga för Sverige. Vi vill därför inte skära av dessa, Dessutom har EGs tredje ramprogram, som löper mellan 1990 och 1994, vidgats avsevärt i jämförelse med det tidigare ramprogrammet. Miljö, materialteknik och forskarrörlighet har vidare fått ett ökat utrymme. Det kan vara på sin plats att nämna detta i det här sammanhanget. Jag vill här gärna göra följande reflexion. Det är bra om Sverige kommer med på så många av EGs forskningsprogram som möjligt, så att vi kan påverka inriktningen. Då kan vi dels påverka problematiseringen beträffande de tekniskt-naturvetenskapliga program som finns i riktning mot ett större hänsynstagande till humaniora och samhällsvetenskap, dels verka för att program kan startas som har sin huvudsakliga bäring på hunmaniora och samhällsvetenskap. Så till ett annat tema. Det gäller då sektorsforskningen, Först något om problemet med överföring av resurser för forskning från sektorsorgan till högskola och forskningsråd. Här finns det tre reservationer — två moderata reservationer och en folkpartireservation. När det gäller överföringen från sektorsorgan till grundforskning för den här treårsperioden råder det en betydande enighet. Det är egentligen bara moderaterna som markant avviker, och det har framgått av debatten här. Det är lätt att resa krav på betydande överföringar från sektorsorgan till forskningsråd och fakulteter. Men det är betydligt svårare att i praktiken åstadkomma detta. Den kartläggning av svensk sektorsforskning som gjordes inför den här forskningspolitiska propositionen visar med all önskvärd tydlighet på de svårigheter som föreligger. Jag tror att det råder bred enighet om att det långsiktiga stödet till svensk forskning behöver utökas. Tjänster, ospecificerat stöd i övrigt — dvs. s.k. basstöd — och fleråriga projektmedel är väl de stödformer som man vanligen tänker på. Oenighet uppstår emellertid när det gäller placeringen av stödet. Skall det vara högskolan eller sektorsorganet i fråga? Mot bakgrund av de debatter som föregick den här propositionen tror jag att det finns anledning att inte bara kartlägga utan också analysera sektorsforskningen och resultaten i det avseendet. Däremot tror jag inte att man kommer åt problemen med den generella s.k. 30-procentsmetod-som moderaterna förordar. Naturligtvis kan jag inte undgå att notera att Birger Hagård i debatten ganska mycket talar om de myndigheter som sysslar med sektorsforskning. Han är rädd för att dessa skall påverka för mycket. Det är klart att man får vara på sin vakt i det avseendet. Men något som Birger Hagård sällan talar om är de andra aktörerna — nämligen de privata företagen. Man måste vara minst lika mycket på sin vakt när det gäller den sektorn — det är faktiskt fråga om en sektor även om vi inte använder den benämningen. I samband med sådana här debatter gör jag alltid reflexionen att Birger Hagård väldigt noga betonar riskerna för forskningen när det gäller sektorsorganen, myndigheterna. Däremot är han, som sagt, inte lika noga med att betona riskerna när det gäller företagen. Sedan ett par ord om forskningsrådens departementstillhörighet. Den frågan har ju tilldragit sig en viss uppmärksamhet, inte minst innan propositionen lades fram. Om de två föreslagna forskningsråden liksom för övrigt skogsoch jordbruksforskningsrådet skall vara grundforskningsråd, och då inte bara till namnet, förutsätter det naturligtvis dels att de får forskarmajoritet, dels att prioriteringen av projekt bygger på inomvetenskapliga kriterier. Klarar man av det — vilket utvärderingen får utvisa — är kanske departementstillhörigheten rent av mindre viktig. I det här avseendet finns det för närvarande, som framgår av debatten — möjligen med undantag av moderaterna, som följer en konsekvent egen linje — uppenbarligen inga enhetliga deciderade ståndpunkter inom övriga partier. Detta har också framgått av de diskussioner som fördes innan propositionen lades fram. Jag vill dock betona att det är viktigt att de nya råden lever upp till de kriterier som skall gälla för grundforskningsråd. Därför var vi i utbildningsutskottet angelägna om att markera att en utvärdering bör göras. Det är klart att man inte hinner göra en sådan på tre år. Därför har vi använt formuleringen att det kan behövas en längre tid. I ärlighetens namn är det väl ändå så, att det för en utvärdering av ett nytt forskningsråds verksamhet kan behövas en tidsperiod om sex år. Så till ett annat avsnitt. Det gäller forskarutbildningen. Man kan väl säga att det råder bred enighet om att finansieringen av forskarutbildningen behöver förbättras. Övergången från utbildningsbidrag till doktorandstipendier är den mekanism som skall komma i fråga. Riksdagen begärde för tre år sedan en plan för omvandlingen. En sådan plan har nu levererats, och denna går ut på att omvandlingen skall ske under en sexårsperiod — alltså under två treårsperioder. För den närmast förestående treårsperioden, som den här propositionen avser, föreslås det att 100 milj.kr. används till denna omvandling. När det gäller teknisk fakultet skall alla bidrag omvandlas under 1990/91. I den debatt som förts med anledning av det här förslaget har farhågor uttalats för att antalet studiestöd skulle minska. Utskottet skriver därför att antalet studiestödsrum, till vilka statsmakterna avsätter resurser, inte får minska. Detta ger vi regeringen till känna. Således borde i varje fall folkpartiets reservation vara onödig. Den bygger ju på krav på att en minskning sker av antalet studiestödsrum, vilket nu inte blir aktuellt till följd av utskottets skrivning. Jag tycker mig finna en viss tvetalan när det gäller å ena sidan formuleringen i folkpartiets reservation och å andra sidan det som Margitta Edgren här sade. Det verkar som om man vill gå snabbare fram. Men i reservationen står det faktiskt att man vill lägga på de 10 miljonerna för att hindra att antalet studiestödsrum minskas. Vi måste vara klara över att medelstillskottet enligt propositionen bygger på en kostnadsschablon per omvandling. Den faktiska kostnaden för omvandlingen av ett visst antal utbildningsbidrag kan inte på förhand beräknas särskilt exakt. Det kan ju variera både mellan och inom fakulteterna och dessutom från tid till annan, eftersom beloppen för dokorandtjänsterna fastställs genom avtalsförhandlingar. Högskolemyndigheterna är emellertid skyldiga att omvandla tillskottbeloppen, som anges i propositionen, för resp. fakultet. Kvar att omvandla fr.o.m. 1990/91 är 2 100 utbildningsbidrag. De 100 miljoner som anvisas i propositionen räcker till ungefär 1300 omvandlingar under den första treårsperioden. Vad som återstår att fördela under nästa treårsperiod är ungefär 800 utbildningsbidrag. I ett antal motioner nämns högst varierande belopp för ytterligare omvandlingar. Utskottet gör här en annan avvägning av resurserna och kan alltså inte tillstyrka förslagen om ytterligare omvandlingar när det gäller den aktuella treårsperioden. I detta sammanhang uttalar utskottet en annan sak. Även om grundprincipen för studiefinansiering är att det skall gälla doktorandtjänster, skall det även i framtiden i vissa speciella situationer gå att använda utbildningsbidrag. Vi exemplifierar detta i betänkandet och nämner då de utländska studenterna. Men vi utesluter inte att det i övrigt kan finnas skäl att låta den få utbildningsbidrag som behöver den formen av stöd. Förslaget i propositionen har ibland tolkats så, att utbildningsbidrag i fortsättningen skulle vara en omöjlighet. Vi menar att det i vissa sammanhang finns skäl för sådana. Detta har också föranlett vår skrivning på den punkten. Jag går så över till frågan om tjänsteorganisationen. Här finns det två aspekter. Först gäller det målsättningen att alla högskolelärare skall ha doktorsexamen. Det finns en i det närmaste total enighet därom. Vidare råder det enighet om att konstnärliga utbildningar skall undantas i detta sammanhang. Moderaterna begär, det framgår av deras reservation, en plan för hur det angivna målet kan uppnås. Centern vill ha konkreta förslag, och i folkpartimotionen talas det om en plan för utbyggnaden av doktorandutbildningen. I samtliga reservationer säger man, och det gäller också utskottets skrivning, att det här är en målsättning som gäller på mycket lång sikt. Då blir det enligt utskottets mening svårt att lägga fram en speciell plan för hur målet kan nås som kan vara en konkret vägledning i arbetet. Beträffande de förslag som nu läggs fram när det gäller de mindre och medelstora högskolorna vill jag erinra om att det till stor del är de lokala besluten som bestämmer omfattningen av de resurser som avsätts för lärares möj ligheter att doktorera. Vidare vill jag erinra om att riksdagen och regeringen har bundit sig för en decentralisering och en anslagshopklumpning som skall ge resp. högskola större frihet. Inte minst från ett par av de partier som här har reserverat sig — och jag tänker då särskilt på folkpartiet — har man talat för långtgående förslag om ett totalt anslag för varje högskola. Det blir svårt — ja, kanske omöjligt — att förena sådana förslag med statliga centralplaner som gäller för mycket lång tid, i varje fall om planerna skall ha en konkret innebörd för den enskilda högskoleenheten. Så till den andra aspekten när det gäller tjänsteorganisatoriska frågor. Det gäller då högskolelektorernas forskningsomfång. Beträffande forskningens tidsomfång finns det, som vi här har hört, en gemensam reservation från moderaterna, folkpartiet och centern. Reservanterna kräver att högskolelektorernas tjänster skall omfatta en forskningsandel som motsvarar minst en tredjedel av arbetstiden. Man vill att detta skall regleras i högskoleförordningen — alltså på central nivå, av regeringen. Utskottet vill här ha en snävare personkrets än reservanterna. Man vill inte fastställa en tidtabell för införandet av detta åliggande, som då skulle gälla en större krets. Inte heller skall en viss minimiandel av tiden för forskning i tjänsten regleras centralt. Mot bakgrund av lektoratens historia sedan dessa tillkom och utvecklingen därefter bör det nog först framhållas att det är önskvärt att lektorskåren successivt erbjuds större möjligheter att bedriva forskning. På lång sikt ser jag det som naturligt att vi får en utveckling som leder fram till i huvudsak en tjänstetyp. Undervisning och forskning skall ingå i betydande utsträckning — men inte nödvändigtvis vid samma tillfälle i lika stor utsträckning för alla. Med hänsyn till de skiftande förhållandendena vid de olika högskolorna under olika tidsperioder anser jag det vara mest ändamålsenligt och även smidigast att varje högskola själv kan besluta om andelen forskning resp. undervisning för sina lärare. I ett längre tidsperspektiv betyder dagens beslut att det blir enbart forskarkompetenta lärare som anställs. Den fråga som återstår gäller takten beträffande den här omvandlingen. I en folkpartimotion säger man att man vill ha den här förändringen genomförd under den närmaste treårsperioden. Med all respekt för den ambitionen måste jag nog ändå säga att jag inte anser att det är möjligt — såväl av ekonomiska skäl som av arbetsfördelningsskäl— att överlag driva fram nämnda förändring så snabbt. Ett annat område som har tilldragit sig uppmärksamhet är forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna. I flera motioner för man fram krav på nya universitet, på nya fakulteter samt på nya fasta forskningsresurser. Jag skall begränsa mina kommentarer under detta avsnitt. Centern säger i en reservation att man tycker att det skall finnas fyra nya universitet redan år 2000. Eftersom utbyggnaden, enligt centerreservationen, inte får ske på bekostnad av befintliga forskningsresurser, får man utgå från att det gäller nya resurser. Miljöpartiet yrkar i en reservation att högskolan i Sundsvall-Härnösand blir ett universitet. Här finns det ingen tidsaspekt än så länge. Naturligtvis är det inte någon helig regel eller princip som ligger bakom utskottets avstyrkande beträffande propåerna om nya universitet, nya fakulteter och nya högskolor med fasta resurser. I stället handlar det om resurser i form av pengar men även realt — dvs. med avseende på personer, utrustning, inredning och byggnader. Dessutom är det fråga om tidsperspektivet. Sverige är ju ett litet land. Vi kan inte på samma gång och på kort sikt bygga upp flera nya enheter och sprida resurser i alltför små portioner. Allteftersom vi kan avsätta nya reala resurser kan vi också överväga detta med en ytterligare spridning. Det skall medges att den svenska modellen, med krav på lika kvalitet i utbildning och forskning vid alla högskolor — stora som små högskolor, högskolor med eller utan fasta resurser — är ett dilemma. Ett sätt att komma till rätta med detta dilemma vore faktiskt att göra alla högskolor till universitet i reell mening, alltså inte bara nominellt. Vi skulle då få ett tjugotal universitet. De flesta inser säkert att det inte skulle vara någon lösning. Men somliga säger: Låt oss göra några högskolor till universitet! Ja visst, på sikt är det naturligtvis möjligt och kanske lämpligt. Men de återstående högskolorna då, invänder andra. Ja, just det! Hur skall vi få en organisation där alla högskolor i rimlig utsträckning blir delaktiga i en forskningsmiljö som är värd namnet? Såvitt jag ser finns bara samarbetsvägen kvar, och då är det underligt med alla dessa idéer om nätverk mellan enbart högskolor utan fasta forskningsresurser, som nu föreslås ymnigt från olika håll — jag anklagar inte någon speciell. Borde inte den tanken ligga närmare till hands, att nätverk skall upprättas med de enheter som redan har fasta resurser? Jag har av och till fört samtal med några få, i denna fråga insiktsfulla rektorer för mindre högskolor som är inne på detta. Det tycker jag är en framkomlig väg. Det bygger naturligtvis på en vilja till samarbete från både de stora universiteten och de mindre högskolorna. Det förutsätter också, generellt, att de mindre högskolorna har fler forskarkompetenta lärare. Jag återkommer strax till detta sista. Vad beträffar användningen av resurserna för forskningsstödjande verksamhet vid de mindre och medelstora högskolorna finns ett par reservationer. Utskottet accepterar att medlen fördelas direkt till högskolorna men påpekar att betydande hänsyn skall tas till behovet att forskarutbilda lärare. Det är alltså en ståndpunkt i ungefär samma riktning som folkpartireservationen. Problemet med miljöpartiets förslag ligger i att avgöra vilka forskargrupper som är aktiva och vad som avses med profilering. Det är svårt att lägga det till grund för något ståndpunktstagande. I detta sammanhang kanske det finns anledning att säga ett par ord om fakulteternas roll, som har varit uppe till debatt. Vi har från utskottet och från olika partier flera gånger påpekat att fakulteterna har ett ansvar också när det gäller de mindre och medelstora högskolorna. I dag tillhör de forskarutbildade lärarna vid de mindre och medelstora högskolorna fakulteter vid ett universitet eller en stor högskola. Dessa fakulteter måste alltså känna ansvar, vilket vi har påpekat flera gånger — jag tror inte att något parti är ensamt om att ha gjort det. Det är därför vi har denna formulering i betänkandet, att det är anmärkningsvärt att så litet har gjorts av fakulteterna un der många år. Det är alltså en signal till fakulteterna att göra mera på den punkten. Jag går nu över till det avsnitt som gäller full kostnadstäckning i samband med externfinansierad forskning. Utskottet anser att det är olämpligt att på central nivå i någon form fastställa ett omkostnadsbidrag. Det är högskoleenheten själv som bäst kan bedöma det erforderliga bidraget, så att detta uppfyller principkravet om full kostnadstäckning. Miljöpartiet anser i en reservation att forskningsråden skall undantas från principen om full kostnadstäckning. Som skäl anförs risken att medel skall spridas ut som allmänt stöd till högskoleinstitutionerna. Utskottet gör inte samma riskbedömning som miljöpartiet härvidlag. I en centerreservation godtas att principen om full kostnadstäckning skall gälla också forskningsråden, men man anser att övergången bör åtföljas av en förstärkning av resurserna till forskningsråden utöver regeringens förslag. Något belopp föreslås inte nu. Som en kommentar till denna centerreservation och kravet på medel för att neutralisera effekten, vill jag till en början säga att vi först bör se om det blir några effekter och i så fall vilka. Det är nämligen litet förenklat att framställa situationen så, att forskningsråden för det första skall betala det höjda omkostnadsbidraget och för det andra samtidigt fortsätta att betala alla de poster som de hittills har betalat. När nu högskolorna får full kostnadstäckning för de tjänster de ger och alltså får det bättre än tidigare skulle råden inte nödvändigtvis behöva fortsätta att betala alla de poster som de har betalat därför att högskolan har haft det dåligt ställt tidigare. Det borde råden fundera över och samtala med högskolan om. Vad som kan komma ut av de samtalen är det litet för tidigt att säga ännu, och därför bör vi vänta några år och se vilken nettoeffekt den nya tillämpningen får. Då får vi ett empiriskt underlag för att överväga resurserna till råden i ljuset av den nya verklighet som vi då har erfarenhet av. Ett annat område som jag skall säga litet om gäller utrustning och inredning. Mycket av diskussionen om dessa ting har kommit att föras med utgångspunkt i akademiska rektorskonferensens skrivelse till regeringen den 19 september 1989. Rektorskonferensen uppskattar där medelsbehoven för utrustning, inredning och smärre ombyggnader av lokaler till 500 å 600 milj.kr. per år. Detta har genererat ett antal motioner under allmänna motionstiden med yrkanden om anslag som varierar mellan 15 och 500 milj.kr. Behovsskattningarna i rektorskonferensens skrivelse grundar sig på punktundersökningar av vissa ämnen vid Uppsala universitet, vilka sedan har räknats om till riksnivå. Det råder delade meningar om hur tillförlitligt detta underlag är och därmed hur stora resurstillskott som behövs. Efter att ha hört företrädare för utbildningsdepartementet och rektorskonferensen föreslår utskottet nu ett tillkännagivande till regeringen. Innebörden av detta är att regeringen inför nästa treårsperiod samlat bör överväga resursbehoven för utrustning, inredning och mindre lokalförbättringar samt hur resurserna skall fördelas på sektorsanslag, fakultetsanslag, UHÄ ram, FRN-ram och byggnadsstyrelsens ram, liksom också möjligheterna att omfördela mellan olika anslag. Utskottet har i avvaktan på detta stannat inför ett påslag på 25 milj.kr., som UHÄ skall fördela 1990/91, varefter fördelningen sker direkt till högskolorna. Det har gjorts några kommentarer till detta tidigare, och Larz Johansson uttryckte det så, att regeringspartiet kommer undan med blotta förskräckelsen när det gäller utrustning, genom att ha gjort en överenskommelse med miljöpartiet. Bilden är den, om man skall vara ärlig och grundlig, att moderaterna föreslår 500 miljoner i påslag, vpk 436,75 miljoner — en misstänkt exakt summa i detta sammanhang —, centern 50 miljoner och folkpartiet 15 miljoner. Utskottet har landat på 25 miljoner. Jag skulle vilja påstå att inte någon av dessa summor är särskilt väl grundad. Jag tror inte ens att vpk:s summa är det, även om den har två decimaler. Jag ironiserar inte över detta, utan jag konstaterar bara att det är så. Vi har inte alls varit särskilt förskräckta, Larz Johansson, utan har tagit det mycket lugnt. Vi har varit klart medvetna om att det ställs stora krav på utrustning och inredning, och vi har varit klara över att detta bör undersökas bättre. I en folkpartireservation föreslås ytterligare 25 milj.kr. och i en centerreservation ytterligare 50 milj.kr. till FRN, dvs. forskningsrådsnämnden. Utskottet anser att FRN för tung utrustning har fått så stora påslag att det inte är motiverat att lägga på ytterligare, allra helst som FRN faktiskt har fått vad man själv har begärt. Jag vill avsluta detta avsnitt med att säga att utrustningsfrågorna är viktiga och bör hanteras med omsorg. Därför begär utskottet ett säkrare underlag för beslut. Självfallet är den ökade satsningen på FRN-ramen glädjande. Jag går därmed över till det sista avsnittet, som rör jämställdhetsfrågor. Jag har följt ordningen i propositionen och betänkandet, så det är inte något uttryck för prioritering när jämställdhetsfrågorna kommer sist — det är bäst att säga det i detta känsliga ärende. Först kan jag erinra om något av det som har gjorts på detta område vad avser forskning. Det inrättades professurer i kvinnohistoria i Göteborg 1982, fem forskartjänster vid humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1984, ytterligare en tjänst där senare och en gästprofessur, Kerstin Hesselgrens professur, 1987. Tre professurer i kvinnooch jämställdhetsforskning föreslås i denna forskningsproposition, varav två vid samhällsvetenskaplig och en vid medicinsk fakultet. Utskottet har vid behandlingen av detta problemkomplex kommit fram till att ytterligare resurser behöver satsas utöver propositionens förslag. Vi har i stor utsträckning tagit fasta på förslagen i motion 119, som har en bred förankring i alla partier. Vi anser i likhet med dessa motionärer att forskningsrådsnämndens ansvar bör omfatta inte bara information utan också initiering och stöd. Därför bör ytterligare medel tillföras FRN. Utöver de 1,6 milj.kr. som nu finns hos JÄMFO bör 2 milj.kr. tillföras 1991 93. Utskottet anser också att stödet till kvinnoforskning med inriktning på teknik och naturvetenskap bör ökas. Därför föreslås att FRN får i uppdrag att utreda hur detta stöd skall utformas. En professur kan därvid, precis som motionärerna föreslår, vara ett sätt att utforma detta stöd. Utskottet anser vidare att stödet till fora för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bör ökas med 2 milj.kr. utöver propositionens förslag. Sammantaget blir det 6 milj.kr. under treårsperioden plus beställningen till FRN om resurser för kvinnoforskning med inriktning på teknik och naturvetenskap. Därmed har utskottet gått motionärerna till mötes i rätt många avseenden och tillgodosett yrkande 5 om mer resurser. Avslutningsvis, fru talman, vill jag gärna säga att den forskningspolitiska propositionen innebär en betydande satsning. 635 milj.kr. går till anslag under utbildningsdepartementet för grundforskning och forskarutbildning. Utskottet har lagt till ytterligare 17 milj.kr. Till grundutbildning har vi lagt till drygt 25 milj.kr. Vi har också gjort några tillkännagivanden, som innebär beställningar för framtiden. Det är min förvissning att utskottets kompletteringar har gjort en bra produkt ännu bättre, till gagn för svensk forskning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 25 på samtliga punkter.

Fru talman! Det finns anledning att instämma i åtskilligt av vad Lars Gustafsson har sagt, men tiden är för knapp för att jag skall kunna göra det. Jag får i stället koncentrera mig på det som vi inte är lika överens om. Lars Gustafsson sade inledningsvis att olika majoriteter i olika frågor vitaliserar parlamentet som sådant. Ja, det kan naturligtvis vara på det sättet; framgångar har nåtts på åtskilliga områden och många av våra idéer har gått igenom. Men på en punkt, som jag har tagit upp förut, har jag litet svårt att förstå detta kompromissande, och det gäller professurerna i humanekologi. Till skillnad från alla andra fall fanns här inte något som helst underbyggt förslag, och det är förvånansvärt att utskottsordföranden menar att det på något sätt skulle vara vitaliserande. Tvärtom är det ett avskräckande exempel, som jag hoppas att vi skall slippa för framtiden. Lars Gustafsson talade också om den sektoriella forskningen och menade att det är svårigheter att göra överföringar. Ja, men de svårigheterna är inte oöverkomliga. Man måste börja någon gång om man vill nå resultat. Vi har talat om 30 26, men det är möjligt att det bara blir 10 26. Den goda viljan att göra någonting borde ändå finnas. Lars Gustafsson menade vidare att jag inte är lika noga med att betona riskerna med företagsforskningen. Jodå, det gör jag gärna. Jag har många gånger varnat för vad uppdragsforskningen kan föra med sig. Men det är inte vår uppgift i riksdagen. Vi kan inte tvinga företagen att satsa pengar på forskning. Däremot har vi ett inflytande över de statliga pengarna, och det inflytandet bör vi utöva. När det sedan gäller högskolelektorernas forskning säger Lars Gustafsson att han hoppas att det skall vara möjligt att erbjuda dem ökade möjligheter till forskning. Det är rätt fantastiskt. Först slår man fast skyldigheten, och därefter skall man sedan försöka ordna en möjlighet för kategorien i fråga att fullgöra den skyldighet man tidigare har slagit fast. Det är något bakvänd ordning. Man borde ge en reell möjlighet för högskolelektorerna att också kunna forska. Självfallet är det inget som säger att reformen måste genomföras nu på en enda gång. Vi moderater har sagt, vilket vi också påpekar i reservationen, att den kan genomföras successivt. Själva arbetsfördelningen kan också ske på högst flexibelt sätt. Det skall inte behöva vara några som helst problem kring detta.

Fru talman! I mitt inledningsanförande ställde jag ett par frågor som jag tycker att Lars Gustafsson kanske tassade runt litet försiktigt i det anförande han nyss höll. Jag noterar att regeringen i propositionen har sagt att det är viktigt att de studerande oavsett bostadsort söker sig till forskarutbildning. Jag noterar också att utskottsmajoriteten säger att det är anmärkningsvärt att det hitintills har gjorts så litet för att rekrytera studerande till de mindre högskolorna. Eftersom centern har föreslagit en rad åtgärder som har avstyrkts av utskottet blir min fråga: Vilka åtgärder tänker man vidta för att öka den här rekryteringen? Vi är ju överens om att det måste ske på något sätt och att det är önskvärt att så sker. Den andra frågan som jag ställde och som jag har ännu större förståelse för att Lars Gustafsson undvek litet grand gällde forskningsrådens departementstillhörighet. Det jag frågade efter var vilka bevekelsegrunder det finns för att på det här sättet knyta forskningsråden till resp. fackdepartement. Det svar som jag har fått, och det svar som egentligen ges också i utskottsbetänkandet, är: Nja, det kan vara på det ena eller det andra sättet. Skulle det nu visa sig att det går alldeles åt skogen får vi väl ompröva beslutet om tre eller sex år. Det har jag förstått. Men min fråga var: Varför placerar man verksamheten på detta sätt redan från början? Det är möjligt att Lars Gustafsson inte känner särskilt starkt för att svara på den frågan, och då låter jag den gå vidare till Bengt Göransson, som kommer till kammaren så småningom, så att vi får höra vilka bevekelsegrunder regeringen har haft för att åstadkomma denna ordning. När det sedan gäller forskningen vid de mindre högskolorna och de eventuella nya universiteten, kan jag till min glädje konstatera att det jag tidigare förutspådde så smått börjar infrias. Lars Gustafsson sade att det både är möjligt och kanske lämpligt att några av högskolorna utvecklas till universitet. Det tackar jag för. Vänsterpartiet har sagt detta, och folkpartiet säger det i ett särskilt yttrande, och nu säger också utskottsordföranden att detta kan ske. Då tar vi ett litet steg framåt. Självfallet kräver detta, såsom Lars Gustafsson påpekade, nya resurser. Men jag utgår ifrån — och det tror jag att vi är överens om — att vi i framtiden också kommer att satsa nya resurser på forskningen. Det låter naturligtvis litet gnetigt när regeringen nu säger att den inte kan göra det ena eller det andra eftersom den inte har några resurser. Det klingar litet annorlunda än när forskningspropositionen marknadsfördes i februari månad. Det vi då kunde se i stora rubriker var: Nu satsar vi en ny miljard på forskningen. Visserligen har miljarden krympt litet grand, men det är litet andra tongångar.

Fru talman! Jag vill först säga några ord om Lars Gustafssons statistik över enpartireservationer. Som jag ser det försöker man i utskottet i första hand skapa en utskottsmajoritet, och man samarbetar och kompromissar för att nå fram till den majoriteten. Går inte detta anser inte jag att det är speciellt underligt att man i den situationen vill vara väldigt tydlig i sin reservation. Därmed blir det en rad enpartireservationer. Sedan till resonemanget om stödparti. Jag förstår att jag väl får räknas till dem som hade visat sin surhet. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som sades, men det talades om ”surhetsuttryckare”. Nej, jag är inte alls sur. Det är ett naturligt sätt att arbeta att ordna en majoritet. Men om man sedan inte lyckas hela vägen, och detta oberoende av vem som så att säga har fallit ifrån, är det inte underligt om den som faller ifrån vill tala om vad som möjligtvis hade kunnat göras.